Herr talman! I en interpellation har fru Diesen frågat mig om jag har för avsikt att vidta några åtgärder för att söka inhämta den eftersläpning som drabbat naturhistoriska = riksmuseet samt vidta den förstärkning som är nödvändig för att förverkliga det mål som uppställdes i prop. 1965: 81. Det beslut som riksdagen fattade med anledning av prop. 1965:81 innebar bl.a. att riksmuseet omorganiserades och delades upp på två avdelningar, en museiavdelning och en forskningsavdelning. Museiavdelningen kom till för att stimulera och utveckla en dessförinnan relativt försummad utåtriktad museal verksamhet. Avdelningen tillfördes ett antal nya tjänster, bl.a. en museidirektör och en museilektor. Under det första verksamhetsåret 1965/66 förutsattes det att avdelningens arbete i huvudsak skulle begränsas till planering och försöksverksamhet. Dåvarande departementschefen underströk att, allteftersom närmare erfarenheter vanns om verksamhetens utformning, ställning skulle få tas till tillskott till avdelningens resurser. För verksamheten inom forskningsavdelningen innebar omorganisationen att möjligheterna till forskning förbättrades bl.a. genom att professorernas ansvar för utställningsverksamheten minskade. Under tiden fr.o.m. budgetåret 1966/ 67 har vissa ökningar, utöver vad som brukar kallas automatiska, av museets anslag kunnat genomföras. Att ökningarna varit relativt begränsade sammanhänger bl.a. med pågående utredningar. Inom byggnadsstyrelsen utreds sålunda f. n. hur museets lokaloch byggnadsfrågor skall kunna lösas. Avsikten är att bl.a. utrymmena för tillfälliga utställningar skall förbättras. Den genom de senaste årens insatser starkt ökade <utställningsverksamheten kan härigenom bli ännu livaktigare. Vad beträffar forskningsavdelningen vill jag erinra om att dess resurser nyligen behandlats av 1965 års biologiutredning, som arbetat på uppdrag av universitets kanslersämbetet. Utredningens förslag bereds f.n. inom ämbetet.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Palme för svaret. Det innehåller ju intressanta upplysningar, om man aldrig i sitt liv tidigare har hört talas om naturhistoriska riksmuseet. Men för kammarens ledamöter torde det knappast innehålla några nyheter. Svaret är egentligen en repetition av kända fakta, och det ger mig som interpellant vissa svårigheter att tolka det. Jag känner mig nästan tvungen att tillgripa en textanalys. I interpellationen står det att statsrådet i Kungl. Maj:ts proposition nr 1965: 81 uttalade att den nya museiavdelningens arbete under första verksamhetsåret i stor utsträckning skulle komma att begränsas till planering och försöksverksamhet och att man därefter skulle ta ställning till en ökning av avdelningens verksamhet. Det står i svaret: »Under det första verksamhetsåret 1965/66 förutsattes det att avdelningens arbete i huvudsak skulle begränsas till planering och försöksverksamhet.» Jag behöver inte citera längre eftersom statsrådet nyss har läst upp svaret. Om det som sägs i interpellationssvaret skall föreställa ett svar, påminner det mycket om goddag — yxskaft. Statsrådet talar om att man från och med budgetåret 1966/67 har fått vissa ökningar utöver vad som brukar kallas automatiska. Jag har letat i statsverkspropositionen för att försöka finna vad statsrådet kan mena med detta. I statsverkspropositionen för år 1967 begär naturhistoriska riksmuseet en ökning med 20 tjänster, men departementschefen tillstyrker en minskning med 4 tjänster. Detta är inte så konstigt, det gäller personal för fastighetstjänsten. När det gäller materiel, en viktig ingrediens i museets verksamhet, begär museet sammanlagt 240 000 kronor, 55 000 kronor för museiavdelningen och 185 000 kronor för forskningsavdelningen. Departementschefen tillstyrker enbart 40 000 kronor att fördelas lika mellan avdelningarna. Detta är knappast några mer anmärkningsvärda ökningar. Om vi sedan går till statsverkspropositionen för år 1968 finner vi att museet begär ytterligare 7 tjänster, men får en minskning med en tjänst. Det är en tjänst på övergångsstat som dras in. Riksmuseet har begärt 60 000 kronor för monterutrustning i museiavdelningen och 175 000 kronor för forskningsavdelningen, alltså sammanlagt 235 000 kronor. Departementschefen säger att anslaget bör höjas med 40 000 kronor att fördelas lika mellan museiavdelningen och forskningsavdelningen. Det finns alltså ingen relation mellan vad museet begär och vad man tillstyrker; det är alltid 40 000. Man säger: Var så god, här är 40 000, det får ni dela lika mellan avdelningarna. Jag skulle vilja fråga: Är det slentrian eller är det pietet mot företrädaren? Sedan säger statsrådet att man håller på att utreda lokalfrågorna och att avsikten är att utrymmena skall förbättras. Den genom de senaste årens insatser starkt ökade utställningsverksamheten kan härigenom bli ännu livaktigare. Ja, den utställningsverksamhet som man bedrivit de senaste åren har ju skett genom en anspänning av alla de krafter som fanns tillgängliga vid museet, och man har uppnått en betydande ökning av publikfrekvensen. Men bur skall man få den ännu livaktigare? Det räcker inte bara med ökade lokalutrymmen, det behövs både tjänster och andra tillskott. är det ett löfte från statsrådets sida att i framtiden vara mera lyhörd för museets äskanden? Svaret slutade med att statsrådet erinrade om att 1965 års biologiutredning, som arbetat på uppdrag av universitetskanslersämbetet, har behandlat forskningsavdelningen. Det finns för Övrigt inga synpunkter på den annat än att förslaget bereds inom ämbetet. Det nämns heller ingenting om det förslag om geovetenskaplig utbildning och forskning, som också har utarbetats på uppdrag av universitetskanslersämbetet och som nyligen avlämnats. Det berör också i vissa avseenden naturhistoriska riksmuseets arbete, och där finns en del uttalanden som kanske kan vålla viss oro för dem som arbetar på museet. Det skulle vara intressant att få höra statsrådets synpunkter på den utredningen. Av statsrådets svar kan man inte utläsa någon bestämd ståndpunkt beträffande riksmuseets framtid eller de berättigade krav som från forskarnas sida kan ställas på bättre arbetsmöjligheter. Jag avvaktar med intresse ett svar på de frågorna.

Herr talman! Fru Diesen sade att det som jag anförde i mitt svar kände kammarens ledamöter väl till, alltihop. Jag tycker att fru Diesen har en hög uppskattning av den, skall vi säga, museala allmänbildningsnivån i kammaren. Jag tyckte det var ganska värdefullt att upprepa vissa grundläggande fakta om riksmuseet i mitt svar. Sedan tog fru Diesen nästan uteslutande upp budgetfrågor och redovisade vad riksmuseet hade äskat de senaste åren och vad departementet hade gått med på i anslagshöjningar. Det är klart att det var prutningar. Men jag är kanske lite förvånad över att fru Diesen i så fall inte tog upp den frågan när vi behandlade riksmuseets anslag här i kammaren. Såvitt jag minns förekom det inte något inlägg i debatten i den frågan och inte något yrkande om högre anslag till riksmuseet. Eftersom fru Diesen nästan helt har gjort det till en budgetfråga här så hade väl den lämpliga synpunkten varit att då begära mera pengar. Vad gäller budgetfrågan vill jag gärna säga att det helt visst vore önskvärt med betydligt större ekonomiska resurser för riksmuseet. Jag skulle gär na vilja öka medelstilldelningen till detta värdefulla museum. Men vi har ju varje år problemet att klara budgeten, vi måste snåla ganska hårt med medel. Fru Diesen och hennes parti brukar inte precis ta spenderbyxorna på när det gäller att skaffa skatteinkomster för de utgifter som vi sedan skall besluta om här i riksdagen. I den budgetavvägning som vi tvingas till varje vår är det naturligtvis min förhoppning att man skall kunna bereda utrymme för ökade satsningar på riksmuseet. Här har också funnits det alldeles speciella skälet att så många av delarna i riksmuseets verksamhet är under utredning, vilket gör att det har varit litet svårt att veta var och hur man skall satsa. Vad slutligen gäller frågan om ge0 vetenskaperna och den byggnadsfråga som i det sammanhanget är inblandad vill jag säga att den är beroende av de pågående utredningarna om Sveriges geologiska undersökningars lokalfråga och den s.k. geologiutredningen. Det finns inte i dag material för ett slutligt ställningstagande till den frågan, men jag har gjort mig förvissad om att det i olika instanser pågår ett intensivt planeringsarbete. Man har diskuterat att försöka lägga fram förslag till en provisorisk lösning av lokalfrågan, som jag gärna erkänner är svårlöst. Det har emellertid av olika skäl ansetts vara mycket besvärligt att göra det. Man har också diskuterat en dellösning, innebärande att i första hand försöka åstadkomma bättre utrymmen för utställningsverksamheten, som också är trängd. Men någon ståndpunkt till dessa frågor har ännu inte tagits.

Herr talman! Statsrådet Palme talade också budgetfrågor och anklagade mig bland annat för att jag inte tog upp riksmuseets anslagsfrågor när vi hade statsverkspropositionen till behandling här i kammaren. Det är ju ändå i sista hand statsrådet Palme som är ansvarig för den här avdelningen, och det är kanske svårt för en riksdagsledamot, som bara har suttit litet över ett år, att ha hunnit penetrera alla anslagsfrågor. Det var ju också statsrådet Palme som i januari i år innan riksdagen öppnades skröt över att statsrådet hade fått på sitt departement den största ökningen av samtliga departement i årets budget. Då tycker man måhända att något hade kunnat komma också riksmuseet till godo. Statsrådet gick inte alls in på mina frågor, inte heller när det gällde utredningen Geovetenskaplig utbildning och forskning, som berör riksmuseet. Såväl den som den biologiska utredningen ser ju dessa frågor bara ur sina egna Synpunkter, nämligen hur man skall kunna utnyttja de resurser som finns vid riksmuseet. Men det fordras ju också att någon ser frågorna ur riksmuseets Synpunkt, således vad som bäst gagnar dess möjligheter att arbeta. Den geovetenskapliga utredningen tar bl.a. upp frågan om den paleontologiska forskningen. Utredningen vill dela upp den i två professurer. Man vill ge den evertebratpaleontologiska forskningen — det rör sig som kammarens ledamöter redan har insett om de ryggradslösa djuren — en speciell professur, men man vill att den skall knytas till universitet. Det är väl en fråga beträffande vilken man kan hysa en viss tveksamhet; Det finns också ett annat uttalande av utredningen, där det heter: »Geoutredningen har diskuterat olika möjligheter härvidlag» — dvs. beträffande förbättringar på det paleontologiska ämnesområdet — »men har varit något tveksam beträffande de konkreta förslagen, främst beroende på osäkerheten i fråga om Riksmuseets framtida organisatoriska ställning.» Detta är ju ett ganska oroande uttalande. Vad innebär det, när det nyligen har varit en omorganisation? Allt är naturligtvis inte färdigt med en gång; men den frågan sysslar väl egentligen inte de här utredningar na med, utan den torde höra hemma på departementsnivå, och därför vore jag tacksam för en förklaring av statsrådet Palme om vad ett sådant uttalande innebär — jag kan låna statsrådet ett exemplar av betänkandet! Sedan vill jag gå litet närmare in på det arbete som bedrivs vid riksmuseet. Man var ju mycket erkännsam i propositionen år 1965 och talade om de båda avdelningarnas, museiavdelningens och forskningsavdelningens, betydelse. Det var ett centralt intresse att den utåtriktade museala verksamheten stimulerades och utvecklades. Stora anspråk skulle komma att ställas på den avdelningen. Forskningsavdelningen förväntades göra en fortsatt insats inom den biologiska grundforskningen, den skulle lämna service till institutioner och forskare såväl inom som utom landet. När det gäller museiavdelningen har man, såsom jag nämnt i min interpellation, med uppbådande av alla krafter lycktas åstadkomma ett betydligt ökat intresse hos allmänheten. Men det har skett genom en intensiv koncentration som inte kan fortgå hur länge som helst — personalen orkar inte, kan inte i längden spänna sina krafter over evne. Den måste ju också få ägna sig åt de samlingar som finns och som kräver ständig bearbetning. Man kan förstå om de hårt arbetande museimännen känner sig besvikna över att deras prestationer inte lett till någon förbättring av anslagen och inte till några nya tjänster. Om museets nuvarande personal skulle upphöra med utställningsverksamheten — genom vilken man velat påvisa museets möjligheter — och i stället helt ägna sig åt att bearbeta de nuvarande samlingarna så skulle enbart det arbetet ta cirka 20 år. När det gäller forskningen tror kanske den okunnige lekmannen, att verksamheten vid ett museum som riksmuseet enbart består i katalogisering av insamlade föremål. Men det går inte att bara låta slumpen föra in föremål som man sedan lägger i en monter. Ett mu seum av detta slag är heller ingen diversehandel där man beställer in en vara som fattas. Medan den forskning som bedrivs vid universiteten i viss mån blir och måste vara en aktualitetsforskning är det museala arbetet något annorlunda till sin karaktär. Arbetet kräver kunskaper om forntiden. Men detta är inte allt — det kräver också en systematisk forskning med noggrann insamling av data och bestämmande av den exakta fyndplatsen. Dessutom kräver det fantasi och kombinationsförmåga samt något av profetisk blick för vad som i framtiden kan vara mest begärligt av det material vi har i dag. Det är först under senare tid som man insett vikten av den yttersta noggrannhet då det gäller att beskriva situationen när föremålen samlas in — det må gälla ringmärkta fåglar eller mineralogiska prov. Och under det noggranna forskningsarbetet överskrider man kanske plötsligt en gräns, öppnar nya, hittills okända områden för vetenskapen. På det sättet har man spårat kvicksilvrets och de polyklorerade bifenylernas första uppträdande i miljön. Har vi råd att avvara en sådan forskning?
Herr talman! Jag blev något orolig när fru Diesen började tala om »Geovetenskaplig utbildning och forskning» och tyckte att det var förskräckligt att jag inte kände till den utredningen och kunde ta ställning till vad den föreslagit. Jag hade inte ens hört talas om den — och det visar sig att betänkandet är avlämnat till universitetskanslern och över huvud taget icke är något ärende i utbildningsdepartementet. Då kan det inte rimligen begäras att jag skall känna till den. Kanslern har rader av utredningar på gång, och så småningom lämnar han in dem till departementet om han anser att de på något sätt bör föranleda åtgärder från statsmakternas sida. — Det var den frågan. I övrigt tycker jag att fru Diesen gav en förtjänstfull redovisning av det värdefulla arbete som utförs på riksmuseet och som naturligtvis på allt sätt är värt samhällets stöd. Det är klart att jag har stor toleransnivå, vare sig fru Diesen har suttit ett och ett halvt år eller längre i riksdagen. Men det är väl inte konstigt om jag påpekar att vi trots den väldiga anslagsökningen har ont om pengar på varje enskild post. Vi gör en avvägning som vi förelägger riksdagen, och riksdagen har väl i stort sett ställt sig bakom den avvägning som gjorts. I fråga om riksmuseet rådde ingen oenighet här i kammaren, utan kammarens ledamöter tyckte över alla partigränser att vi i år inte kunde satsa mer än det föreslagna beloppet på riksmuseet. Några veckor därefter kommer fru Diesen och frågar varför vi gav så litet pengar till riksmuseet. Då är det kanske inte så konstigt att jag gör ett stillsamt påpekande, att om fru Diesen tyckte att det var för snålt, hade den rätta tidpunkten att begära pengar varit den dag då frågan behandlades i riksdagen. När det slutligen gäller den långsiktiga planeringen så förutsätter vi väl allmänt i departementet en kontinuerlig utbyggnad och utrustning av museerna inklusive riksmuseet. Det var relativt snålt i år. Vi kunde göra små förbättringar där det var som svårast för flera av våra museer. Men det skedde egentligen ingen verklig upprustning på något av våra många museer — vi hade inte råd till det i år. Jag hoppas att vi i framtiden kommer att kunna fortsätta den utbyggnad och den aktivisering av våra museer som ingår som en mycket viktig del i 1960-talets kulturpolitik och som min företrädare i ämbetet lagt ner mycket arbete på. Men det är klart att vi alltid kommer att vara plågade av knapphet på medel i förhållande till de ambitioner som vi alla så gärna gemensamt vill ha.

Herr talman! Statsrådet lägger hela ansvaret på kammarens ledamöter och säger att när vi diskuterade anslagsfrågorna tyckte inte kammarens ledamöter att mer pengar kunde satsas på riksmuseet. Detta är väl ändå litet cyniskt uttryckt. Det är ju socialdemokraterna, vilka har majoriteten, som bestämmer vad som skall satsas. Vi tyckte på en rad andra punkter att man skulle ha satsat mer. Jag hade väckt motioner som yrkade på fler tjänster vid kungliga biblioteket, större anslag till teatrarna m.m. Men ingenting går ju igenom av det som oppositionen föreslår. Sedan säger statsrådet Palme att det är relativt snålt i år, och han yttrar till slut någonting som väl kanske kan uppfattas som ett löfte, i den mån det blir statsrådet som nästa år kommer att svara för departementet.

Herr talman!

En undersökning rörande antalet finska barn i svenska skolor och dessa barns skolsituation förbereds i samarbete mellan statistiska centralbyråns utredningsinstitut och det finsk-svenska samarbetsorgan, finsk-svenska utbildningsrådet, som enligt Nordiska rådets rekommendation inrättats för att underlätta den i Sverige bosatta finskspråkiga befolkningens utbildningsproblem. Denna undersökning avses ge underlag för olika åtgärder, bl.a. anställning av tvåspråkiga lärare med uppgift att särskilt ta sig an de finskspråkiga eleverna. Redan den första etapp av undersökningen som man planerat att genomföra inom kort bedöms kunna ge underlag för rekrytering av en första omgång lärare till orter eller regioner med ett större antal finska barn. De problem som visat sig särskilt svåra att lösa när det gällt att skapa en gemensam arbetsmarknad för lärare i de nordiska länderna har hänfört sig till vissa löneoch pensionsfrågor. Den rekrytering av tvåspråkiga lärare som jag nyss berört bedömes emellertid kunna ske i former som gör att dessa problem kan lösas. Enligt vad jag inhämtat har finsk-svenska utbildningsrådet haft överläggningar i frågan med Finlands undervisningsministerium. Man har därvid preliminärt kommit fram till en lösning. En skriftlig framställning i ämnet har nyligen ingivits av finsk-svenska utbildningsrådet till undervisningsministeriet. Vad beträffar villkoren för anställning i Sverige gäller att skolstyrelse kan anställa en finsk folkskollärare som extra folkskollärare med samma avlöningsförmåner som en svensk folkskollärare i befordringsgångens lägsta lönegrad, d. v. s. Ug 6 och fr.o.m. den 1 juli 1968 Ug 8. Statens avtalsverk kan dock efter prövning i varje särskilt fall besluta om förmånligare lönegradsplacering.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Palme för svaret på min interpellation. Vid Nordiska rådets session 1962 antog rådet en rekommendation till regeringarna i Norden om inrättande av en gemensam arbetsmarknad för lärare. Ärendet har varit föremål för utredning inom Nordiska kulturkommissionen.

Efter i det närmaste sex års beredning har rekommendationen ännu ej lett till införande av en nordisk arbetsmarknad för lärare i likhet med arbetsmarknadsbestämmelserna för exempelvis läkare och tandläkare. Med beaktande av att det för lärarnas vidkommande är fråga om förhållandevis stora personalkategorier är det enligt min mening angeläget att med det snaraste åstadkommes ett liknande arbetsmarknadssystem även för lärarna. Här må endast hänvisas till det ej ringa antal lärare som enligt preliminära planer förutsättes komma att överflyttas från Finland till Sverige inom ramen för den verksamhet som föranleds av Nordiska rådets rekommendation nr 27 år 1967 angående undervisning för finskspråkiga i Sverige. Av svaret framgår, såvitt jag tolkar det rätt, att frågan om en gemensam arbetsmarknad för lärare kan lösas, vilket är mycket glädjande. Jag hoppas att löneoch pensionsfrågorna snarast skall kunna lösas på ett tillfredsställande sätt, vilket enligt min uppfattning är en förutsättning för att tvåspråkiga finska välmeriterade lärare skall komma Över till Sverige. De bör kunna räkna med anställningsvillkor motsvarande deras svenska kollegers med avseende på lön, tillgodoräknande av tidigare tjänsteår m.m. Det är av vikt att såvitt möjligt en automatiskt fungerande arbetsmarknad även för lärare kommer till stånd. Som förhållandet nu är att t.ex. en folkskollärare från Finland med ett tiotal års väl vitsordad anställning vid an ställning i Sverige får i lönehänseende börja som extra folkskollärare i lägsta löneklassen, dvs. efter den 1 juli i år i Ug 8. Det anser jag inte tillfredsställande. Jag hoppas på en snar och positiv lösning av främst frågan om den gemensamma arbetsmarknaden för lärare Finland-Sverige och tackar än en gång för svaret.
Herr talman! Det har skett en hel del framsteg på detta område under de senaste åren. Vad som återstår — som fröken Ranmark så riktigt påpekade — är själva den grundläggande behörighetsfrågan. Nu får man Ug 8 från den 1 juli, och sedan får avtalsverket pröva 1 varje särskilt fall om man skall ha en högre lönegrad. Vi överväger för närvarande att utfärda föreskrifter som i behörighetshänseende jämställer finsk folkskollärarexamen med en svensk examen, givetvis under förutsättning att läraren har erforderliga kunskaper i svenska. Om man kan komma fram till en sådan föreskrift, då löser sig alla andra problem automatiskt, och jag förstår att det är i den riktningen som fröken Ranmark siktar. Vi överväger just den frågan, men underlaget är inte riktigt klart ännu. Men vi arbetar väl i samma riktning. riktlinjer, meddela de bestämmelser och andra föreskrifter, fatta de beslut samt i Övrigt vidtaga de åtgärder, som fordrades för vad i statsrådsprotokollet förordats,

Herr talman! Proposition nr 65 angående anslag till klassoch ämneslärarutbildning m.m. för budgetåret 1968/ 69 är en följdproposition till 1967 års principbeslut om hur lärarutbildningen skall utformas fr.o.m. den 1 juli 1968. Det är därför naturligt att de väsentliga principfrågorna i stort kommer att lämnas utanför dagens debatt. Jag avser att enbart beröra den fråga som behandlas i reservation nr 1 av herr Virgin m.fl., nämligen det överraskande avhopp som föredragande statsråd gör från det sakligt starkt motiverade förslaget från skolöverstyrelsen om inrättande av Uptjänster i övningsämnena för lågoch mellanstadiet vid försöksoch demonstrationsskolorna. Skolöverstyrelsen har ju haft Kungl. Maj:ts uppdrag att vidtaga erforderliga förberedande åtgärder i anslutning till förra årets principbeslut. Enligt riksdagens beslut skall till varje lärarhögskolas förfogande ställas en försöksoch demonstrationsskola. Där skall, som benämningen anger, försök och demonstrationer ske men också bedrivas viss praktisk lärarutbildning i form av ÖV ningsundervisning och auskultationer. För att leda denna verksamhet föreslås att ett relativt stort antal kvalificerade lärare skall erhålla kommunala tjänster med en förordnandeperiod på i regel sex år, benämnda Up-tjänster. Skolöverstyrelsen fann vid sin prövning av den här frågan, att utöver Uptjänster för klasslärare på lågoch mellanstadiet var det för en kvalitativt god klasslärarutbildning nödvändigt att också inrätta Up-tjänster avsedda för övningslärare i ämnena teckning, musik och gymnastik. Föredragande statsråd har frångått det av skolöverstyrelsens experter framlagda förslaget och helt frankt strukit Up-tjänsterna i dessa ur pedagogisk synpunkt svårhanterliga Övningsämnen. För ett så djärvt grepp letar man med intresse efter en motivering. Den finns också i propositionen och lyder: »Över styrelsens förslag om Up-tjänster för övningslärare för tjänstgöring på grundskolans lågoch mellanstadium är jag däremot inte nu beredd att tillstyrka.

Fackorganisationerna har för övrigt tillkännagivit en motsatt uppfattning och menat att de ifrågavarande Up-tjänsterna innefattades i uppgörelsen. Därom har jag personligen ingen bestämd mening. Någon pedagogisk motivering till att dessa tjänster inte behövs saknas helt, och det tycker jag är anmärkningsvärt.

Om så är fallet kommer följdfrågan: När skall omprövningen ske? Blir det under läsåret 1969— 70? Utskottsmajoriteten har följt propositionen och avslagit de motioner som innehållit: ändringsyrkanden på denna punkt. Utskottet motiverar sitt avslag med att försöksoch demonstrationsskolorna måste ha en normal uppbyggnad om deras försöksverksamhet skall kunna ge resultat av relevans för hela vårt skolväsende. Detta talar klart emot att man inrättar Up-tjänster för Övningslärare på lågoch mellanstadiet. Efter att ha läst det frågar man sig om utskottet anser, att lärarkandidaterna vid de nuvarande seminarierna fått en felaktig utbildning, när de vid övningsskolorna haft förmånen att följa undervisningen och blivit handledda av övningslärare i ämnena teckning, musik och gymnastik? Jag tror inte det och kan av egen erfarenhet vittna om, att just de råd och tips jag fick av specialisterna vid deras undervisning i övningsämnena hade jag oerhörd nytta av när jag senare som klasslärare fick ta ansvaret för undervisningen i övningsämnena.

De flesta klasslärare klarar någon del av dessa önskemål, men ytterst få har glädjen att vara utrustade med samtliga nämnda begåvningar. Då måste klassläraren kompensera sina eventuella brister med olika pedagogiska grepp eller — om man så vill — pedagogiska knep. Dem lär man sig otvivelaktigt bäst av specialisterna i de olika övningsämnena. Jag är därför övertygad om att Uptjänster i övningsämnen är lika nödvändiga på lågoch mellanstadiet vid försöksoch demonstrationsskolorna som nu föreslås på högstadiet och det gymnasiala stadiet. Herr talman! Med hänvisning till det anförda yrkar jag bifall till reservation nr 1 av herr Virgin m.fl., och jag gör det med ett lånat tillägg från en av de många facktidskrifter som diskuterat denna fråga. Slutorden i en av kommentarerna lyder: »Sällan synes oss bättre motiv för avvikelse från innehållet i en framlagd proposition förefinnas.»

Herr talman! Jag skall i huvudsak ägna mig åt några reflexioner omkring reservation nr 2 som avser: lärarnas kompetens. : Som bekant fattade riksdagen föregående år — mot lärarutbildningssakkunnigas förslag — beslut om att fackskolan skulle vara grunden för klasslärarutbildningen i stället för gymnasiet. Nu har i den här aktuella propositionen denna fråga tagits upp med hänsyn till vilken typ av utbildning inom fackskolan det skall röra sig om. Kompetensutredningen har ju föreslagit, att den naturvetenskapliga grenen på den sociala linjen skall vara huvudlinje härvidlag. Men man har inte velat avvisa elever som går på den språkliga linjen från att utbilda sig. till lärare. Då uppkommer frågan hur man skall förfara :i de naturvetenskapliga ämnena. De som går den språkliga linjen har som bekant icke en enda timmes undervisning i matematik, fysik eller kemi. vi Lärarutbildningsutredningen, som skulle försöka sätta kött på benen. på undervisningsplanerna inom lärarhögskolorna, ansåg för sin del, att. det var nödvändigt att vederbörande hade den fullständiga utbildningen på naturvetenskapliga grenen om de skulle ha någon chans att följa med i utbildningen på lärarhögskolan och uppnå en sådan kunskapsnivå som krävs för att undervisa på ett riktigt sätt. Kompetensutredningen gick inte så på detta. Majoriteten föreslog allenast en årskurs i de ifrågavarande ämnena. För de elever som gått den sociala knjens språkliga gren och alltså inte läst matematik, fysik och kemi skulle en kurs på förslagsvis fem veckor anordnas. Det senare förslaget kan man. väl säga att utskottet för sin del. har avstyrkt, och i så måtto tycker jag att utskottsskrivningen här är ganska stark, då den understryker betydelsen av att vederbörande >har en tillräcklig grund att bygga på inte minst i de här ämnena». + Vi har emellertid ändå fogat en reservation till utlåtandet, eftersom kraven i motionen ligger högre än vad propositionen har föreslagit. Motionen och reservationen föreslår, att vederbörande skall ha minst matematikkunskaper enligt första årskursen samt kemioch fysikkunskaper enligt båda årskurserna i den naturvetenskapliga grenen. Det är omkring detta spörsmål som jag skulle vilja göra några reflexioner. Vi ser med bekymmer på ungdomens tvekan att vilja gå på de naturvetenskapliga och tekniska linjerna. Vi kan redan nu på universiteten konstatera att det står tomma platser i en rad ämnen. Gymnasiernas motsvarande linjer har kunnat besättas endast genom tvångsdirigering av ungdomarna. Frågan huruvida det skall vara nödvändigt för skolöverstyrelsen att jämväl tvångsdirigera dem i andra klasser är högaktuell. Vad beror nu detta på? De internationella strävandena över huvud taget i de ledande industriländerna går ut på en kraftig förstärkning av de tekniska och naturvetenskapliga ämnena. Det torde inte vara svårt att förstå varför. Det är väl heller ingen tvekan om att här i Sverige myndigheternas önskan är i linje med övriga industriländers. Varför har vi då misslyckats på detta område? Vad skall vi göra för att försöka vrida denna utveckling rätt? Jag tror att grundläggande för ungdomarnas intressen är det sätt, på vilket de blir undervisade kanske redan på mellanstadiet och högstadiet i grundskolan. För detta krävs självklart utomordentligt duktiga lärare, lärare som både är kunniga i ämnet och skickliga pedagoger. Vi har under denna period haft bekymmer med att få kvalificerade lärare till just dessa ämnen, men jag tror att en icke ringa del av denna överströmning sammanhänger med de förändrade krav som vi haft inom de samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnena, där man i en växande omfattning har gått ifrån kraven på exakta kunskaper till mera beskrivande dis kussioner. De har av ungdomarna uppfattats som lättare och bekvämare, och det torde för den som har gjort ett antal intervjuer med ungdomar inom skolväsendet vara klart, att de tycker att matematik, fysik och kemi är ganska besvärliga ämnen — det är lättare att gå över till de andra. Fortfarande ställer man nämligen vissa bestämda kunskapskrav i dessa tre ämnen, och jag tror att det är svårt att komma förbi dem. Det är också nödvändigt att försöka finna nya undervisningsformer, så att de uppfattas som intressanta och så att ungdomarna i större omfattning vill ägna sig åt dem. Det tror jag är en viktig fråga. Men för att över huvud taget klara detta är det nödvändigt att vi har synnerligen skickliga och kunniga lärare. De krav som vi nu skall ta ställning till — som Kungl. Maj:t i realiteten har tagit ställning till och som riksdagen här skall konfirmera — är i jämförelse med lärarutbildningssakkunnigas förslag en sänkning i första hand från gymnasium till fackskola och nu i andra hand från fackskola till bara ett år i fackskola. Det är en djupt beklaglig utveckling, och praktiskt taget samtliga företrädare för lärarhögskolorna inom detta område har protesterat mot den. De säger att det är inte tillbörligt att förfara på detta sätt. Därjämte torde det vara betydande svårigheter för dem som skall bli lärare och alltså har gått den språkliga linjen att få en fair chans att konkurrera med sina kamrater. De kommer i en mycket besvärlig situation. Av den anledningen, herr talman, har vi i reservation 2 sagt att de som har gått den språkliga linjen på olika sätt skall skaffa sig denna kunskap. Detta kan ske förslagsvis genom en utbildning på en termin. Jag yrkar alltså bifall till den reservationen. Sedan vill jag bara göra en liten kommentar till en skrivning som utskottet har gjort och som inte är berörd i propositionen och på vilken det inte heller finns någon motion. Det gäller det gam la gymnasiet, alltså den sista gruppen som går ut i år. Genom vad vi kanske får kalla ett olycksfall i arbetet från skolöverstyrelsens sida har de ungdomar, som gått allmänna linjens språkliga gren och som har något för små kunskaper i biologi och kemi, blivit avvisade med meddelande om att de måste komplettera sina kunskaper på något sätt. Den skrivning som utskottet här självständigt har tagit upp skall alltså tolkas så, att dessa ungdomar bör tas in på sina betyg och genom en bredvidläsning under första terminen i lärarhögskolan få komplettera dessa kunskaper. Jag vill betona angelägenheten av att man omgående meddelar denna korrigering till ungdomarna runt om i landet, så att de som är intresserade verkligen kan få komma med som sökande. Det är glädjande att utskottet har tagit upp denna fråga och velat rätta till ett misstag som i och för sig kan vara förståeligt, men likväl är beklagligt. Herr talman! Med detta vill jag alltså yrka bifall till reservation 2. Beträffande reservation 1 och våra synpunkter på denna kommer herr Lidgard senare att utveckla dem.
Herr talman! Eftersom föredragande statsrådet på grund av resa är förhindrad närvara här i dag tar jag till orda i denna fråga. Det rör sig här om ganska tekniska ting. Till herr Wallmark vill jag säga, att det väsentligen är en fråga om Övergångsanordningar, som utskottsmajoriteten har ställt sig bakom. Fackskolan är inte en gång för alla given. Läroplanen kommer att revideras bl.a. med hänsyn till att förstärka dessa ämnen. När det gäller den andra frågan, som herr Wirtén tog upp, går reformeringen av lärarutbildningen tillbaka till 1960 års lärarutbildningssakkunnigas förslag, som ledde till den proposition som riksdagen i fjol tog ställning till. En betydelsefull nyhet i lärarutbildningssakkunnigas förslag var inrättandet av särskilda skolenheter, knutna till lärarhögskolorna, för försöksverksamhet och utvecklingsarbete. Jag vill särskilt understryka att dessa skolor, som nu betecknas »skolenheter för försöksoch demonstrationsverksamhet», får väsentligt vidgade och i betydande grad andra uppgifter än de nuvarande s.k. övningsskolorna. Deras uppgift är alltså inte i första hand att medverka i den praktiska delen av lärarutbildningen. Denna måste i stället i betydande utsträckning ske vid andra skolenheter. Lärarkandidaternas praktiktermin måste t.o.m. helt och hållet försiggå utanför skolenheten för försöksoch demonstrationsverksamhet. Herr Wirtén talade här hela tiden som om det gällde i huvudsak handledning. Skolorna för försöksoch demonstrationsverksamhet skall, hoppas vi, fylla en stor uppgift vid utvecklingen av vårt skolväsende, pedagogiskt och metodiskt i vidaste bemärkelse. Det innebär att vid dessa skolor skall kunna prövas inte bara undervisningsmetodiska nyheter, utan också uppslag inom sådana områden som gäller elevvård och elevdemokrati och som syftar till att nå bra arbetsförhållanden i skolan. För den skull är det självfallet angeläget att skolorna har en läraruppsättning, som är inriktad på nyorientering och nyskapande och som har intresse och förmåga att engagera sig i utvecklingsarbete. Å andra sidan är det också viktigt, att skolenheterna så långt det är möjligt är uppbyggda efter den normala modell som gäller för vårt skolväsende. Det verkar som om herr Wirtén tyckte att det var något konstigt. Just för att de är försöksoch demonstrationsskolor bör de vara någorlunda lika normala skolor. « Detta var utgångspunkten när man redan vid förberedelsearbetet för förra årets lärarutbildningsproposition bestämde, att skolenheterna för försöksoch demonstrationsverksamhet i varje fall tills vidare skulle ha den personaluppsättning som är normal inom skolväsendet i övrigt. Detta innebar bl.a. att man bestämde sig för att s.k. Up-tjänster även för övningslärare skulle finnas på det gymnasiala stadiet och vid skolenheter med grundskolans högstadium, även om lärarutbildningen för övningslärare än så länge inte är förlagd till lärarhögskolor. Herr Wirtén talade om det »avhopp» som departementet skulle ha gjort från skolöverstyrelsens förslag beträffande tjänsterna på lågoch mellanstadiet. Han nämnde dock inte motsvarande avhopp som departementet gjort när det gäller gymnasiet och grundskolans högstadium, där skolöverstyrelsen icke hade föreslagit sådana Up-tjänster, som vi dock skall införa till ett antal av 48. I lågoch mellanstadiet finns däremot normalt inte särskilda tjänster för övningslärare. Vi har därför tills vidare inte heller förutsatt att sådana skall inrättas på lågoch mellanstadiets del för försöksoch demonstrationsverksamhet. Men jag vill fördenskull inte göra detta till någon stor fråga. Självfallet kan erfarenheterna, när verksamheten kommit i gång, leda till att dessa ställningstaganden behöver omprövas. Det framgår också av föredragandens formulering i den nu aktuella lärarutbildningspropositionen, att det hittills gjorda ställningstagandet avser endast läsåret 1968/69, d.v.s. det första år den nya organisationen skall tillämpas. Herr Wirtén frågade: Vad betyder ordet »nu»? När upphör »nu»? Jo, »nu» upphör den dag man har fått erfarenheter av någonting annat att grunda sig på, som leder till en annan uppfattning.

Till sist vill jag säga, att det ibland har framhållits, att sådana här tjänster skulle vara nödvändiga för att de människor som nu arbetar vid seminarierna inte skulle mista några förmåner eller möjligheter. Jag vill då betona, att regeringen genom ett tidigare beslut under året har vidtagit åtgärder, som innebär att personal som arbetar i den hittillsvarande lärarutbildningsorganisationen inte behöver inför nästa läsår lämna denna organisation. I varje fall under en övergångstid skall de kvarstå i sina gamla tjänster. Därför finns det ju inte någon anledning att med hänsyn till de övergångssvårigheter, som naturligtvis alltid kan vara besvärliga i andra fall, inrätta de här nu diskuterade Up-tjänsterna. Med detta har jag velat redovisa att den uppläggning som givits åt lärarutbildningspropositionen i fjol och i år stämmer. Man får dock pröva sig fram och se vilka erfarenheterna blir och om det framöver kommer att bli anledning till ändringar.

Herr talman! Statsrådet Palme avfärdade den fråga som jag tog upp med att säga, att det bara gällde övergångsanordningar och att vi så småningom kommer att revidera kursplanerna för fackskolan. För det första hår han därmed erkänt, att det är fel såsom det nu är. För det andra får man konstatera att det kommer att ta åtskilliga år, innan någon ändring av dessa kursplaner har skett. as Statsrådet sade samtidigt att han endast vikarierade för statsrådet Moberg. Därmed avsåg väl förmodligen statsrådet Palme att ge till känna, att han inte är hemma i dessa frågor och inte kan gå in i en debatt. Jag tog emellertid upp frågan ur en något större synvinkel, som ju måste engagera utbildningsministern i hög grad, nämligen denna tendens hos ungdomarna att inte vilja ägna sig åt de tekniska och naturvetenskapliga ämnena samt frågan vad bakgrunden till detta kan vara. Jag pekade själv på två möjliga förklaringar härtill. Den ena var att ungdomarna i första hand ägnar sig åt samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen på grund av att de uppfattar dessa ämnen såsom lättare. Den andra var att vi just på dessa områden i regel har haft litet sämre utbildade lärare, kanske man får lov att säga, än vad vi har haft på de övriga områdena. Vi har varit tvungna att arbeta med synnerligen många vikarier osv. Det kan innebära, dels att lärarna inte har pedagogisk utbildning, dels också att de har alltför bristfälliga kunskaper i facke som sådant. : | Min fråga till statsrådet var: Har statsrådet observerat detta förhållande och vilka åtgärder vill han vidtaga? Är det en lämplig åtgärd att ytterligare sänka kunskapskraven på de lärare som skall tas in? Är det en utveckling i den rätta riktningen för att rätta till de missförhållanden som har uppstått? Jag vill nu komplettera med en helt annan fråga. Statsrådet Palme gjorde här ett uppmärksammat inhopp i den s.k. kompletteringsdiskussionen. Statsrådet menade att en studerande skall ha möjlighet att komplettera — han skall inte vara definitivt stängd. De spelregler som gäller för tillträde till klasslärarutbildning :ger möjlighet till "komplettering, men komplettering på ett sätt som är det sämsta tänkbara, nämligen att ungdomarna endast har chans att sänka sitt betyg men aldrig att höja det. Detta kan innebära att den som har låt oss säga ett genomsnittsbetyg på 4,1 och vill läsa in ytterligare ett ämne måste ta en 5:a i det ämnet för att inte få genomsnittsbetyget sänkt, men han har ingen möjlighet att tillgodoräkna sig mer än 4,1 i alla fall. Var det detta statsrådet Palme avsåg när han ville hoppa in i debatten rörande kompletteringsfrågorna, så tycker jag att det var ett misslyckat sätt att agera.

Herr talman! Statsrådet Palme säger att försöksoch demonstrationsskolorna i jämförelse med de gamla övningsskolorna skall vara ganska annorlunda, en institution med nya och vidgade uppgifter. Jag godtar det; det finns mycket i propositionen som ger belägg för att det införs många nyheter, och statsrådet själv räknade upp en del sådana. Men detta förändrar inte vårt krav i den reservation som jag här har pläderat för, eftersom det inte är tänkbart att de skolenheter, dit lärarkandidaterna hänvisas för huvuddelen av.sin praktiska utbildning, skulle vara utrustade med specialister i övningsämnena. Om lärarkandidaterna skall få möjlighet att följa undervisningen och att få demonstrerade mönsterlektioner i de svårhanterliga ämnena teckning, musik och gymnastik, måste det ske just i försöksoch demonstrationsskolorna. Detta tycker jag närmast stärker reservanternas ställning. Att få uppleva den skolsituation som är den normala — statsrådet menade att det var angeläget att den försiggick just vid försöksoch demonstrationsskolorna — är just vad lärarkandidaterna i huvudsak får göra inom de andra skolenheterna där det är traditionell klasslärarundervisning. Jag skulle gärna vilja ställa en följdfråga. Om man nu skall införa 24 undervisningstimmar för lärarna vid försöksoch demonstrationsskolorna, betyder det väl ändå att lärarna där måste lämna ifrån sig åtskilliga timmar, och då får man väl förmoda att de just väljer bort de ämnen som de finner vara svårast ur deras egen synpunkt — eller också att de tar tilläggstimmar, en möjlighet som även står till buds. Då är det väl troligt att det kommer in specialister som får undervisa i bl.a. dessa ämnen. Till sist skulle jag vilja tacka för de kommentarer som gjordes beträffande det lilla ordet »nu». Statsrådet menar att det förslag, som här läggs fram, skall gälla till dess erfarenheterna blir sådana att det kan vara skäl att ompröva frågan. Det tolkar jag så att behovet av Up-lärare i övningsämnena på lågoch mellanstadiet mycket snart kommer att bli så stort, att vi redan läsåret 1969/70 får sådana lärare.
Herr talman! Herr Wirtén kan inte gärna tolka det så, men han kan ju förmoda och hoppas att det blir så. Det är på samma sätt med resonemanget om att lärarna skulle välja bort vissa ämnen — de svårare ämnena — från de 24 timmarnas undervisningsskyldighet, vilket skulle ha till följd att man fick övningslärare i större utsträckning vid dessa skolor och därmed underlag för Up-tjänster. Det var så resonemanget gick. Men den saken vet vi ingenting om i dag, utan detta är en förmodan hur utvecklingen kommer att te sig, och det får vi väl se.

Detta ändrar väl därför inte i sak den speciella frågan. Så kommer jag till herr Wallmarks inlägg. Skälet till att jag körde fram herr Moberg var inte alls någon rädsla för att möta herr Wallmark i en debatt — orsaken var den rent formella att herr Moberg har undertecknat propositionen, och eftersom han är bortrest har det fallit på min ringhet att försvara propositionen. Det var inte på skälvande knän inför herr Wallmark som jag gjorde det! Vi har inte erkänt att det är sämre i och med att vi sagt att fackskolans läroplaner kommer att revideras. Kompletteringskurser etc. blir väl alltid av övergångskaraktär, man får så småningom en stabilare bas. Men vi anser inte att detta skulle vara undermåligt, utan det stämmer i huvudsak med vad kompetenskungörelsen anser lämpligt; och nu får skolöverstyrelsen komma med förslag om hur det i detalj skall ordnas. Så tog herr Wallmark upp en fråga vid sidan om, då han sade att jag skulle ha gjort något slags »inhopp» när det gäller kompletteringsfrågan och förklarat att detta vore någonting värdefullt för ungdomen. Mitt s.k. »inhopp» bestod i att jag svarade på en fråga och därvid bara exakt konstaterade vad bestämmelserna på området innebär, nämligen att det finns vissa möjligheter att komplettera sådana ämnen som man inte har med i sitt slutbetyg. Detta var bara ett konstaterande — jag framställde kompletteringar som någonting i och för sig önskvärt. Slutligen tog herr Wallmark upp frågan om de naturvetenskapliga och tekniska ämnenas attraktionskraft på eleverna. Nu tror jag inte att det stora och avgörande för ungdomsströmmen är den fråga som skiljer högerreservanterna och övriga partier, alltså de extra fyllnadsprövningarna — detta är i all rimlighets namn en detalj. Men naturligtvis är frågan om attraktionskraften viktig. Det finns en tendens hos ungdomen att välja samhällsvetenskapliga och humanistiska linjer framför de rent na turvetenskapliga. Och den tendensen är inte på något sätt begränsad till Sverige — man har precis samma fenomen i Frankrike, England, Tyskland och USA. I och för sig är det ett mycket intressant fenomen som föranlett många Spekulationer. Beror det på att naturvetenskapliga och tekniska ämnen ter sig för svåra? Kan det vara så — ganska osannolikt — att bara en viss andel av varje årskull har intressen åt det hållet, varför expansionen inte är riktigt lika snabb där? Eller kan orsaken vara att naturvetenskapen och tekniken kommit litet grand i vanrykte på grund av vad den har ställt till med i världen? Att alltså ungdomarna hellre söker sig till ämnen som är mindre direkt materiellt inriktade, mera ger tillfälle till funderingar om hur samhället skall vara organiserat än hur tekniken skall drivas framåt? Teorierna är många, men det rör sig som sagt om ett verkligt internationellt problem. I direktiven till utredningen om den eftergymnasiala utbildningen, tillsatt för två veckor sedan, är detta problem markerat — utredningen skall dels analysera problemet, dels överväga möjligheterna att minska snedvridningen och förbättra balansen i utbildningssystemet.

Herr talman! Till det sista vill jag säga, att jag visserligen inte läst dessa direktiv men att jag kände till att utredningen skulle ta upp dessa frågor. Jag menar emellertid att det är ett på tok för sent stadium. Hela detta problem måste ju diskuteras för den skolnivå som statsrådet Palme själv har ansvaret för, nämligen grundskolan. Det måste vara inom grundskolan som man grundlägger intressena åt de olika hållen. När ungdomarna kommer till det gymnasiala stadiet eller går vidare till universitet, högskolor och andra utbildningsanstalter är det för sent. Diskussionen här i dag rör sig uteslutande om grundsko lans nivå, nämligen om klasslärarna som skall tjänstgöra på lågoch mellanstadiet. Det är därför vi har velat föra fram denna reservation, och det är därför jag har velat göra dessa reflexioner kring detta problem. Jag tror att det är ett djupt och allvarligt problem. Statsrådet nämnde USA, men vi är väl medvetna om att man där har gjort en utomordentligt stor satsning just inom detta område, liksom Sovjet har gjort. När vi var nere i Östtyskland kunde vi konstatera vilken fantastisk satsning man där gör. Där kan man emellertid dirigera ungdomarna på ett annat sätt än vi vill. Jag ser utvecklingen här i landet som djupt oroande. Varken statsrådet Palme eller jag är intresserade av att tvångsmässigt dirigera ungdomarna och säga: »Nu skall ni läsa teknik även om ni inte vill det!» Vi måste starta på ett tidigt stadium. Högerreservationen är en detalj, men en viktig detalj, ty de specialister som har utarbetat läroplanerna för lärarhögskolorna har sagt, att de inte kan klara undervisningen med den grundnivå som nu skall beslutas i riksdagen. Så bara ett ord om kompletteringshistorien. Det var väl så, statsrådet Palme, att statsrådets inhopp i den debatten gällde frågan huruvida man skulle kunna höja sin betygsnivå genom att komplettera ett ämne — om inte mitt minne helt sviker mig. Vad är konsekvensen av det uttalandet? är det den kompetenskungörelse som nu har kommit i fråga om tillträde till klasslärarutbildningen, alltså till hela det högre undervisningssystemet? Det har ju utfärdats bestämmelser i båda fallen. Och de sammanfaller inte med de tankar som statsrådet hade fört fram, inte heller med det förslag som kompetensutredningen har framlagt. Det är ett förslag som helt fabricerats på departementet och som, såvitt jag kan förstå, av alla sakkunniga bedömts som det sämsta tänkbara förslag som över huvud taget kunnat läggas fram. Det har alla nackdelar och inga fördelar — det vågar jag med bestämdhet hävda. Detta är en enhällig uppfattning i kompetensutredningen, och även medarbetare på utbildningsdepartementet har precis samma uppfattning. Frågan är: Stämmer det överens med vad statsrådet Palme själv sade en gång i tiden? Det gör det alltså inte! Men resultatet har blivit detta.
Herr talman! Herr Wallmark hetsade upp sig i en fråga som här inte är föremål för diskussion. Jag måste ändå till protokollet få säga, att hans minne svek honom å det mest ohyggliga! För det första gällde mitt s.k. inhopp grundskolan och inte klasslärarutbildningen. För det andra var det icke ett inhopp, utan ett svar på en fråga om vad som faktiskt gäller. Därvid hade jag rätt, nämligen att man på grundskolan i vissa mycket speciella fall kan göra sådan betygskompettering. Det var inga tankar jag utvecklade, det var en ren tolkning av de bestämmelser som gäller. Jag kan inte finna annat än att de nuvarande bestämmelserna i kompetenskungörelsen är bra. Dessa bestämmelser lämnar inte några speciella favörer åt dem som kompletterar sin utbildning, och de stimulerar inte till en sådan komplettering med hänsyn till alla de olika orättvisor för eleverna som detta kan medföra. Herr Wallmark tog upp frågan om den naturvetenskapliga och tekniska utbildningen. Det är klart att han var imponerad av de insatser på detta område som gjorts i Amerika, i Sovjet och i Östeuropa. Jag kan tala om för honom att när vi träffar företrädare för dessa länder utomlands är de imponerade av den satsning som gjorts på detta område i Sverige. Men det förbjuder mig min blygsamhet, och av helt andra skäl herr Wallmark, att uttala sig om; och det skall jag inte närmare ta upp till debatt. Men det förhåller sig på det sättet, att det sker en stor satsning på detta' område i Sverige. Det föreligger emellertid vissa problem. Jag skall här beröra de problem som föreligger på det högre undervisningsstadiet. Men observera, herr Wallmark, att det här inte bara gäller universitet och högskolor! Denna eftergymnasiala utredning har varit tvungen att ta upp frågan om de lägre undervisningsstadierna för att få en samstämmighet vid planeringen. Det är nödvändigt att så sker, och det står klart uttryckt i direktiven. Det gäller naturligtvis framför allt mellanskolestadiet eller det gymnasiala stadiet — eller vad vi kallar det för. Då för herr Wallmark det hela nedåt ytterligare en bit, nämligen till grundskolan, och säger att det är där som schäsen skall komma! Det kan finnas skäl för det, men jag skall inte ta upp hela denna fråga till diskussion i dag — vi får gudi nog tillfälle att göra det i samband med översynen av läroplanerna i grundskolan. Men det är kanske fel att tro att man skall kunna mata barnen så mycket med matematik och fysik på ett tidigt skede, att dessa på grund därav kommer att bli framstående naturvetenskapsmän och tekniker. Det är inte säkert att det är en riktig mekanism. Men hela denna problematik får vi sannerligen rika tillfällen, herr Wallmark, att återkomma till när det ärende där den hör hemma tas upp till behandling.
Herr talman! Jag skall återgå till de fredliga tongångar som präglade debatten för en stund sedan. Liksom herr Wirtén kände jag mig rätt fridsam när jag hörde utbildningsministerns kommentarer till det lilla ordet »nu» i fråga om Upr-tjänsterna. Det är väl ingen mening med att förstora meningsmotsättningarna på «denna punkt. Utbildningsministern säger att erfarenheterna bör avvaktas. Vi som stöder reservanterna menar att det i stort sett redan nu kan göras sådana prognoser, att sådana här tjänster redan nu skulle kunna inrättas. Vi är förresten inte ensamma när det gäller detta förslag utan har skolöverstyrelsen delvis i sällskap. Jag kan väl i huvudsak ansluta mig till vad herr Wirtén anfört i denna fråga och skall därför inte komma med några ytterligare broderier i ärendet. Men jag skulle vilja tillägga, att det går som en röd tråd i den ämnespolitiska debatten — om jag nu får använda ett sådant uttryck — att övningsämnena och andra ämnen i skolan alltmer skall bli jämställda. Jag har många gånger kunnat konstatera, att det ibland går litet trögt att försöka omsätta dessa teorier i praktiken. Det finns väl kanske ett litet exempel på detta även i detta sammanhang. I varje fall måste jag säga att man, om man verkligen vill åstadkomma den jämställdhet som vi alla tycker är riktig, nog också bör göra detta på personalplanet. Jag tycker att jag kan säga detta med rätt gott samvete, bl.a. av den anledningen att jag i andra sammanhang har uttalat mig för att vi också på de stadier som det nu är fråga om skulle inrätta dessa tjänster för olika specialister i de ämnen det här gäller.. Sedan finns det, herr talman, en blank reservation av herr Nordstrandh, som handlar om vad man kan kalla vissa lektorstjänsters förvandling till adjunktstjänster. Jag skall inte fördjupa mig i en analys av begreppet lektorskompetens, vilket man har visat vissa tendenser till i utskottets utlåtande. Det är en lång historia som har många intressanta aspekter, inte minst under 1950-talet. Men jag tycker inte att den hör hemma i denna debatt. Det är inte den viktigaste frågan. Den viktigaste frågan, den som är intressant, är om man kan befara att inrättandet av de nya tjänsterna kan leda till. ett resultat, om vilket man skulle kunna säga att det kan bli något sämre än det skulle blivit om man haft vad jag i motionen tillåtit mig kalla lektorskompetenta lärare. Vad som menas med den saken vet vi allesammans, även om man försökt skoja litet grand med min uppfattning i utskottets utlåtande. Jag har funderat en del på innebörden av det uttryck som finns i statsutskottets utlåtande, där man säger att de föreslagna nya adjunkterna i kompetenshänseende inte ligger under vissa åberopade lektorers i lönegrad Uo 21. Vad kan man månne ha menat med detta? Jag har kommit fram till att skall det fylla någon funktion i detta sammanhang, kan det inte bara vara fråga om ett konstaterande av den formella kompetensen, utan den reella innebörden måste väl vara att det är folk av samma höga kvalitet. Det är adjunktsbehörigt folk av samma höga kvalitet som rekryterar dessa tjänster i Uo 21 i högstadiets metodik. Om det förhåller sig på detta sätt är väl detta förslag inte så förfärligt farligt. Om folk kallas för adjunkter eller för lektorer är väl en underordnad fråga. Kärnproblemet är: Vad får man för kvalitet på de människor som skall tillträda dessa tjänster? Det vet vi inte särdeles mycket om. I utskottsutlåtandet gör man en jämförelse med lektorstjänsterna i Uo 21, och man säger att de nya adjunkterna i kompetenshänseende skall vara jämställda med dessa. Men man har inte gett oss någon möjlighet att bedöma det reella innehållet i detta uttalande, ty vi har varken i propositionen eller i utskottsutlåtandet fått någon uppfattning om den lönesättning som är tänkt för dessa adjunktstjänster. Sätter man dem i en lönegrad motsvarande Uo 21, är det som jag sagt kanske inte något att säga om saken, och jag kallar det en underordnad historia. Sätter man dem i den vanliga adjunktslönegraden kan man verkligen fråga sig, om det inte blir en reell skillnad i kompetenshänseende mellan dessa befattningshavare, som då skulle sitta i 17:e lönegraden, och de andra lektorerna i 21:a lönegraden. Herr talman! Jag skall inte ställa något yrkande i denna fråga. Det är en sak som får lösas på ett annat plan, men om man skall följa statsutskottets utlåtande, så har man kanske vissa riktlinjer. Slutligen, herr talman, finns det en motion i denna kammare, nr 834, som handlar om behovet av vissa speciallärare. Man erinrar i statsutskottets utlåtande om att skolöverstyrelsen för landet i dess helhet föreslagit en oförändrad intagning med 120 elever vid envar av lärarhögskolorna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vidare konstateras i utlåtandet att man inte har tillgång till några närmare prognoser om vare sig ett speciellt Norrlandsproblem eller behovet över huvud taget. Det är med andra ord en tämligen slentrianmässig intagning som man gör med de här 120. Man har gjort så tidigare, och därför gör man så även nu. Jag har inhämtat att skolöverstyrelsen själv tycks ha vissa funderingar på om de här 120 — alltså tre gånger 120 — lärarkandidaterna verkligen svarar mot det behov som finns. Man har haft en undersökning av behovet av speciallärare på gång inom skolöverstyrelsen, men man har fått uppskjuta den på grund av otillräckliga resurser. Det är naturligtvis beklagligt, och man får hoppas att skolöverstyrelsen till ett annat år skaffar sig de resurserna, så att man kan få ett fastare underlag för ett ställningstagande. Jag är medveten om att det är en mängd andra synpunkter också som man måste inhämta än de som här har influtit genom kontakt med några Norrlandslän.

Man kommer då fram till att det för de fyra Norrlandslänen — Västerbottens, Norr bottens, Jämtlands och Västernorrlands län — behövs ungefär 200 nya speciallärare läsåret 1968/69. Detta skulle i och för sig ha kunnat motivera att man hade satt i gång en utbildning av det slag som jag har föreslagit i motionen. Jag skall inte heller på denna punkt ställa något yrkande utan bara uttrycka den förhoppningen, att skolöverstyrelsen när detta problem behandlas till ett kommande år skall ha haft resurser att litet bättre klargöra vilket behov av speciallärare som egentligen existerar.
Herr talman! Jag skall inte ta upp detta sista som herr Lidgard sade här. Jag skall bara anknyta till fridsamheten i herr Lidgards inledning och säga att när det gäller alla dessa specialtjänster, så får vi väl utan prestigekänslor på någon sida avvakta de konkreta erfarenheter som utvecklingen kan ge.

Herr talman! Efter den mycket ingående debatt som har förts och den detaljredovisning som statsrådet har gett av den föreliggande propositionen finns det ingen anledning för mig som utskottets talesman att ge mig in på någon redovisning för utskottets uttalande. Det sammanfaller ju med vad statsrådet här har anfört och med propositionen. Jag vill bara än en gång erinra om att propositionen är en följd av det förslag till reformerad lärarutbildning som 1967 års riksdag antog. Det har ju heller inte förelegat några större meningsskiljaktigheter. Vad det har rört sig om är Up-tjänsterna och också behörighetskravet när det gäller matematik, fysik och kemi. Jag skall inte alls gå in på Up-tjänsterna, därför att den frågan har diskuterats tillräckligt här. Beträffande den andra reservationen, om behörigheten i matematik, fysik och kemi, så kan det ligga någonting i vad herr Wallmark säger att det är inte mycket som skiljer utskottsmajoriteten och reservationen. Skillnaden är att reservanterna ställer krav som går längre än kompetensutredningens.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 3. i skrivelse till Kungl. Maj:t skulle hemställa, att läromedelsutredningen genom tilläggsdirektiv måtte få i uppdrag att skyndsamt utreda formerna för ett institut för läromedelsforskning, som arbetade i nära kontakt med skolöverstyrelsen, skolväsendet i övrigt, olika bildningsinstitutioner och förlag med läromedelsproduktion samt den vetenskapliga forskningen vid universitet och lärarhögskolor,

Herr talman! Jag vet nu inte hur många gånger under mina år här i kammaren som jag har varit med om att en motion har avstyrkis och avslagits med den motiveringen att den fråga som motionären har väckt redan var föremål för utredning. Det har då underförståtts att det närmast skulle betraktas som ett helgerån att föregripa utredningens arbete. Jag vet som sagt inte hur många gånger detta har hänt, men det torde vara hundratals gånger. Motionärerna har också nästan undantagslöst känt sig djupt förkrossade. Om en och annan av dem ändå har tagit sig orådet före att begära ordet i kammaren så har deras anföranden format sig till en stillsam förhoppning om att vad man har anfört i sina motioner skulle beaktas av den pågående utredningen.

Där tycks man tvärtom ta helt för givet ati regeringen står över så enkla saker som utredningar, även om man själv tillsatt utredningen i akt och mening att få ledning för sitt framtida handlande.

Man skulle särskilt ha understrukit att utredningen ännu inte klarlagt vare sig behovet av eller formerna för ett statligt läromedelsförlag.

Men det är tydligen att ställa alltför stränga krav på rimligheten.

Självfallet kommer utskottets talesman att mot detta invända att utredningen haft tillfälle att yttra sig, och kanske kommer han också att erinra om att utredningen pekat på »att några motiv för en statlig-kommunal samverkan på läromedelsområdet allvarligt bör prövas». Därmed skulle utredningen ha givit departementschefens påhitt sin fulla välsignelse. Mot detta resonemang kan emellertid invändas att utredningen aldrig så ingående och grundligt diskuterat frågan som det måste och brukar ske i en ut redning. Utredningen får väl nu när mast betraktas som ett remissorgan. Jag tycker nog att utredningen i den egenskapen yttrar sig mycket försiktigt då den förklarar att det finns, som jag nämnde, några motiv som bör allvarligt prövas och då den säger sig nämna »exempel på områden där statligt-kommunal samverkan på läroboksområdet kan övervägas». Det är sannerligen inte några fasta grundvalar för ett bygge av det slag som utbildningsdepartementet här lagt fram ritningarna till. I en gemensam motion från folkpartiets och centerpartiets partiledare, liksom i en motion från högern, yrkas avslag på propositionen. Herrar Wedén och Hedlund understryker att regeringen har desavouerat utredningen och framhåller att inga skäl anförts för att behovet av ett samhällsägt läromedelsförlag blivit så akut att man inte skulle haft tid att invänta utredningens betänkande. I och för sig är det inget fel med konkurrens, men den måste på detta område redan nu anses vara väl tryggad, då inte mindre än ett femtontal förlag ägnar sig åt utgivning av skolböcker och framställning av annan undervisningsmateriel. Inom dessa företag har man under årens lopp samlat en rik fond av erfarenheter och pedagogiska kunskaper. Det skulle enligt vår mening innebära ett allvarligt slöseri om dessa företag inom en snar framtid tvingades mer eller mindre helt upphöra med sin verksamhet. Det ligger nämligen nära till hands att befara att ett samhällsägt företag mycket snabbt skulle kunna utvecklas till ett monopolföretag. Som motionärerna mycket riktigt framhåller, utövar samhället redan nu ett betydande inflytande på skolboksutgivningen genom skolöverstyrelsen, läroboksnämnden och kommunerna. Skulle utöver detta en sammankoppling ske mellan den offentliga forskningen och utvecklingsarbetet inom den praktiska pedagogiken å ena sidan och läromedelsproduktionen å andra sidan, är det inte svårt att räkna ut att vi snart skulle hamna i ett läge då den välgörande fria konkurrensen vore satt ur spel. Enligt motionärernas mening skulle också skolan förlora på ett sådant förhållande. Ett pedagogiskt forskningsresultat är inte något en gång för alla givet, utan ett led i ett ständigt pågående forskningsoch utvecklingsarbete. I det fallet kan man aldrig slå sig till ro. Utan en fri konkurrens är det emellertid stor risk för att utvecklingen hålls tillbaka, vilket väl ändå inte kan vara något att eftersträva. Ingen torde med framgång kunna göra gällande att vi här i landet är efterblivna då det gäller framställning av läroböcker och andra hjälpmedel för skolan. Statsrådet Palme stod alldeles nyss i talarstolen. Han hänvisade till sin väl kända blygsamhet, men betygade i alla fall att man på många håll i världen betraktade Sverige som ett föregångsland på skolans område. Våra läroboksförlag har, som jag tidigare påpekat, lång erfarenhet, de har en väl uppbyggd organisation, de har samlat en rik fond av kunskaper, de har en god medarbetarstab och de har tryckeritekniska resurser av högsta klass. Det kan inte vara något samhällsintresse att lamslå konkurrensen, det rätta måste i stället vara att stimulera den. De företag som nu sysslar med framställning av hjälpmedel för skolan har kanske hittills inte känt så mycket av konkurrensen utifrån, men det är alldeles uppenbart att en sådan konkurrens är på väg och att den kommer att intensifieras ju mer komplicerade hjälpmedel det blir fråga om. Vi anser nog allmänt att det svenska skolväsendet ligger väl framme, vilket jag tidigare erinrat om, och att vi faktiskt kan ha en del att lära ut åt andra. Borde vi då inte också se till att våra företag får chansen att utvecklas och nå fram till en ställning som gör det möjligt för dem att inte bara möta den utländska konkurrensen på hemmaplan utan även konkurrera utomlands? Vi talar så ofta och gärna annars om vår företagsvänlighet, om vår vilja att göra vårt näringsliv konkurrensdugligt. Då frågar man sig: Varför skall vi just inom denna bransch sätta käppar i hjulen samtidigt som vi satsar allt större belopp på forskning och utvecklingsarbete? I den gemensamma folkpartioch centerpartimotionen erinras om att utbildningsoch läromedelsfrågor inte endast gäller skoloch universitetsundervisningen utan berör bildningsarbete i alla dess former. Även hos radio-TV och våra stora folkbildningsorganisationer har samlats en rad erfarenheter, som bör komplettera skolöverstyrelsens och universitetskanslersämbetets verksamhet. Motionärerna menar liksom vi reservanter att det därför skulle vara en fördel att bilda ett särskilt institut för läromedelsforskning, där alla som är verksamma inom det pedagogiska området skulle medverka med kunskaper och erfarenheter men kanske också genom ekonomiska bidrag. Det skulle, anser vi, vara en för läromedelsutredningen lämplig uppgift att utreda formerna för ett sådant institut. I reservationen framställs också yrkande om att utredningen genom tilläggsdirektiv får ett sådant uppdrag. Jag förstår att utskottets majoritet vill Ang. organisation av ett läromedelsförlag göra gällande — det framgår av skrivningen — att det skulle vara mera ändamålsenligt att lägga ut forskningsbeställningar av detta slag på någon redan befintlig institution. Mot detta kan man dock invända, dels att vi knappast har någon institution av den speciella beskaffenhet som det här är fråga om, och dels att branschforskningsinstitut av detta slag inte är någon nyhet för oss här i landet. Tvärtom har vi redan en hel rad sådana institut, närmare bestämt åtta stycken. Det är väl också uppenbart, att den bransch som det här rör sig om redan har en mycket betydande omfattning, att den kommer att växa i mycket snabb takt och att den kommer att få syssla med allt fler och alltmer komplicerade och kostnadskrävande hjälpmedel. Till sist, herr talman, vill jag framhålla, att det i avtalet mellan staten, Kommunförbundet och Kooperativa förbundet finns en passus, som onekligen verkar oroande.

Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna.

Herr talman! Jag kan helt instämma i vad herr Axel Andersson har sagt men får kanske ändå göra några kommentarer, även om det kan förefalla meningslöst att anföra några som helst sakskäl i detta ärende. Såvitt jag kan förstå rör det sig här om ett beslut som inte har med sakfrågan att göra. Det är snarare fråga om en viljeyttring från den socialdemokratiska gruppens sida att åstadkomma ett samhällsägt företag utan att ta hänsyn till konsekvenserna därav. Ur den synpunkten skulle man kunna spara sin tid och använda den på ett bättre sätt än att stå här i talarstolen. Jag skall likväl säga några ord. I direktiven till läromedelsutredningen har dåvarande undervisningsministern herr Edenman mycket utförligt uppehållit sig vid denna fråga och framfört mycket intressanta synpunkter som han har gett kommittén att fundera över. Utredningens ordförande är ju ledamot av denna kammare och kommer kanske senare att framföra några synpunkter. Förutvarande statsrådet för en diskussion om svårigheterna i och för sig för de privatägda företagen att konkurrera därest ett samhällsägt företag bildas med de subventioner och den prioritering som det kommer att få. Han säger att en förutsättning för att det över huvud taget skall kunna bli en konkurrens är att den privata förlagsverksamheten kan hävda sig mot ett samhällsägt förlag med dess resurser. Det kan man verkligen hålla med om. Kärnpunkten i denna fråga framgår emellertid av följande citat: »Det blir en av de sakkunnigas viktigaste uppgifter att utreda frågan om inrättande av ett samhällsägt förlag för produktion av läroböcker och andra pedagogiska hjälpmedel. Skälen för och emot detta bör ingående och förutsättningslöst redovisas och diskuteras.» I reservationen har vi hänvisat till detta. Jag förmodar att det var statsrådets avsikt att vi offentligen skulle kunna ta del av konsekvenserna beträffande olika förslag, eftersom det är nödvändigt för att vi skall kunna föra en meningsfylld diskussion. Vad som föreligger från läromedelsutredningen är bara ett majoritetsuttalande där man tillstyrker den här ordningen utan, såvitt jag förstår, att ha hunnit analysera frågan över huvud taget, i varje fall utan att redovisa något som helst material som kan vara till gagn och ledning i den offentliga debatten för ett beslut i denna riktning. Jag delar herr Anderssons uppfattning att läromedelsförlaget, om det får arbeta enligt de intentioner som har dragits upp — vilket Gud förbjude — kommer att få en monopolställning. Förlaget har ju med sig involverat den enda kunden. Hur man då kan tala om konkurrens på lika villkor har jag mycket svårt att förstå. De inventeringar som har gjorts beträffande svenskt näringslivs möjligheter att hävda sig i den internationella konkurrensen har bl.a. omfattat undervisningsområdet. Det är ingen tvekan om att vi där ligger relativt väl framme. Statsrådet Palmes blygsamhet var ju ytterligt klädsam, eftersom han egentligen inte har något som helst ansvar för vad som har hänt; han är ju alldeles nytillträdd. Men det är ingen tvekan om att vi rent undervisningstekniskt hävdar oss relativt bra. Vi börjar i växande omfattning att köpa undervisningsmateriel från utlandet. Jag skall bara bland de stora producenterna nämna ett par, Rand Corporation och IBM. Det finns även andra utländska företag som lärarhögskolorna har uppmärksammat och som de börjar ta in i sitt försöksarbete. Man kan nästan se i förlängning av det här förslaget ett slags rationell uppfattning där det finns en åsikt, en undervisningsmetod, en lärobok. Det kan ju förefalla billigt. Tyvärr är det väl så att den allövergripande och allvisa undervisningsledning inte lär finnas som ensam kan producera allt detta på rätt sätt. Tvärtom tror jag att det som till synes kan vara en splittring är till gagn i fortsättningen. Skall vi över huvud taget få fram förbättrade undervisningsmetoder så krävs det en stor öppenhet och en stor generositet och vilja att ta emot alla försök och satsa ganska hårt på detta. Det har vi i andra sammanhang vid ett flertal tillfällen påpekat. Herr talman, jag har likväl inte kunnat undgå att vilja framföra de här synpunkterna, även om jag är helt införstådd med att förslaget dikteras mer av en vilja att driva ett samhällsägt företag än en vilja att få fram undervisningsmetoder på bästa möjliga sätt och till lägsta möjliga kostnad. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till reservationerna.

Herr talman! Jag kan instämma i det mesta som hittills har sagts i detta ärende. Jag tror att vi är ganska överens om att en förbättring bör komma till stånd i den service som tillhandahållandet av goda läromedel utgör. Vi behöver bättre och helst billigare böcker men framför allt en tillräcklig tillgång på böcker i tid vid terminens början. Tyvärr har det ibland brustit en del i detta avseende. Var skulden kan ligga har jag inte försökt utreda. Allt detta är emellertid önskemål som står högt upp på skolornas önskelista och som väl delvis har legat till grund för tillsättandet av 1966 års läromedelsutredning, som skulle penetrera dessa frågor och komma med förslag till lösningar och eventuellt då förslag till ett samhällsägt förlag. Skolboksbranschen präglas som det har sagts här för närvarande av konkurrens mellan förlagen. De uppgår till ett femtontal, dock med en rätt markerad dominans i fråga om marknadsandel för två förlag.

När regeringen nu har tillsatt denna utredning så hade man väl väntat att det skulle komma ett utredningsbetänkande. Man kan ju undra vad som är skälet till att det nu plötsligt har blivit så bråttom att man inte kan avvakta detta. Har man från regeringens sida tyckt att utredningen arbetar för långsamt? Vad vet vi? Eller har utredningen givit regeringen underhandsinformationer? I så fall har vi, såsom herr Wallmark sade, inte fått dessa redovisade för riksdagen. Det var kanske inte hel ler meningen. Men vi har tagit reda på i utskottet — utskottsmajoriteten har också anfört det — att majoriteten i utredningen i princip är med på att ett dylikt statligt bolag etableras. Några andra fakta i denna fråga har vi inte.

Det finns starka skäl att tillämpa denna praxis även i detta fall. Jag tycker att det är ganska många frågetecken som man kan sätta inför ett förstatligande av läroboksutgivningen. Vad innebär denna eventuella dirigerande styrning av läromedlen? Vad innebär upphävande av den som vi menar mycket värdefulla fria konkurrensen, som ger kontroll i fråga om både pris och kvalitet? Vad innebär det för den pedagogiska förnyelsen, som enligt min mening ständigt bör stimuleras av själva friheten i marknadsföringen? Kan nya uppslag göra sig gällande vid det statsdirigerade företaget — kanske rent av bättre än för närvarande? Detta är några frågor, och vi vet egentligen ingenting om dem, herr talman. Var och en kan tro och tycka men inte veta. Skulle inte utredningen kunna berika vårt vetande? Jag tycker att man borde kunna vänta tills utredningen fick chansen att visa om den kan besvara dessa frågor. Därför vill jag helt kort instämma i yrkandet om avslag på Kungl. Maj:ts proposition. Jag yrkar alltså bifall till reservation 1.

Motsvarande forskningsinstitut har vi ju inom många branschorganisationer i svenskt näringsliv. Ett flertal sådana forskningsinstitut är uppräknade i reservationen, och jag skall inte här förlänga debatten genom att än en gång räkna upp dem. Det är institut som staten lämnar bidrag till. Det måste också vara ett allmänt intresse att en god forskning kommer till stånd på detta område. Utskottsmajoriteten påpekar att utredningens direktiv innefattar hjälpmedelsforskningen. Så mycket hellre bör då utredningen erhålla i uppdrag att utreda frågan om läromedelsforskningen i sin helhet och att pröva vilken samverkan som på detta område kan ske, t.ex. i skolöverstyrelsen.

Herr talman! De motioner som väcktes med anledning av föreliggande proposition var nog så svassiga i uttryckssätten. Kvar i reservationerna finns egentligen bara de formella uttalandena att läromedelsutredningen blivit förbigången och att propositionen därför bör avslås. Detta kommer läromedelsutredningens ordförande, ledamoten av denna kammare herr Ericsson, att säkert mera effektivt än jag kan tillbakavisa. Han kan också påvisa de utomordentligt starka skäl som föreligger för ett agerande nu i denna fråga. Jag skall emellertid inte gå in på denna fråga i detta sammanhang — det får jag göra i medkammaren men jag vill innan jag går dit ändå ta upp några saker. Här sades att den fria konkurrensen skulle upphävas, om de två samhällsägda företagen på detta område sammanslogs. Vidare skulle en mängd små nödlidande skolboksförlag tvingas slå igen när denna statliga gigant kom till, något som herr Andersson här försökte antyda. Realiteten är ju den att det finns en ganska påtaglig tendens till koncentration inom skolboksmarknaden. Som tidningen Vi har påpekat, finns det två jättar på området som behärskar 75 procent av skolboksmarknaden. Det är de som utgör hotet i första hand mot dessa småföretag på området genom att de lägger under sig en allt större andel av marknaden.

Om det finns någon risk för påverkan i fråga om Ååsiktsbildning och för åsiktsförtryck mot bakgrunden av de skräckbilder som här tecknades, är det väl att all utgivning av tryckt ord i så fall i allt högre grad samlas i en familjs hand. Det känns därför som ett mycket väsentligt led att detta nya företag skall bli slagkraftigt så att det kan bli konkurrens på detta område. Det företag som det här gäller är litet. Om dessa två företag slås ihop, kommer företaget på sin höjd att få en marknadsandel på tio, kanske femton procent. Detta lilla företag utnämns plötsligt till monopol, men den bjälke som finns i dagens verklighet väcker ingen oro. Det var ganska intressant att läsa de debattinlägg, som har förekommit om den fria konkurrensen på detta område.

Nu är, ropar man, friheten i fara, och nu är allt annat elände på gång. Förslaget har framlagts för att skapa en effektiv konkurrens på denna marknad. Sedan, eftersom jag skall vara kort, en liten politisk observation: Vi har haft förhandlingar med Kommunförbundet, och vi blev överens. Det fanns en högerman som reserverade sig. All right, men folkpartiets representant i Kommunförbundet var med om detta. Han såg ingenting av dessa faror. Det fanns tre mycket framstående representanter för centerpartiets riksdagsgrupp: herr Torsten Andersson i Brämhult, herr Larsson i Luttra och herr Larsson i Norderön. De var med på förslaget. De tyckte det var fint att vi skapar ett slagkraftigare företag än det som skolöverstyrelsen har och det som kommunerna och KF har tillsammans. Sedan läste jag plötsligt i min tidning att centerpartiet gick på rakt motsatt linje och yrkade avslag med alla möjliga argument när frågan kom till riksdagsgruppen. Jag blev verkligen förvånad. Just samma dag som centermotionen hade kommit in till kammarens kansli hade jag en debatt i Nässjö med centerpartiets gruppledare i första kammaren, herr Bengtson. Han stod som första namn på centerns motion. Jag frågade honom hur man på detta sätt kunde desavouera flera av centerpartiets mest framträdande riksdagsmän. Det visade sig att herr Bengtson inte hade den blekaste aning om innehållet i den motion under vilken han stod som första namn. Icke den blekaste! Det var helt omöjligt att få i gång den enklaste debatt om saken, ty han hade inte läst motionen. Jag kan förstå att vi i dag inte har glädjen att se hans glada nuna ibland oss när vi diskuterar denna fråga. Jag tycker dock att det prin cipiellt är synd att desavouera framstående medlemmar av sin grupp och att inte gruppledaren åtminstone läser vad det är fråga om. Jag tycker att jag i all stillsamhet kan göra den observationen att i Kommunförbundet, där är det rejält och praktiskt folk, och där satt socialdemokrater och centerpartister i god sämja och sade att den här frågan skall vi hantera praktiskt för att göra ett bra förslag av det hela, ge ut bra böcker åt barnen och skapa litet konkurrens på denna marknad.

Då blev det ett hot mot både åsikter och fri konkurrens och allt möjligt annat. Då gick man emot förslaget. Jag tycker det är synd att centerpartiets motståndskraft mot dessa påtryckningar inte är större när de råkar in i borgerlig samverkan, eller vad det kallas i högtidliga ögonblick. Det är inte underligt att det på centerpartiets affischer står »Trivs du i din miljö?» eller något i den stilen. Jag tycker att detta verkar som uttryck för vantrivsel i den miljön eller åtminstone som en illavarslande tendens. Jag har sett detta som en praktisk fråga, liksom centerpartiets representanter i Kommunförbundet. Jag hoppas att det finns underlag för att efter riksdagens beslut betrakta detta som en praktisk fråga om att skaffa bra böcker åt barnen vid våra skolor och bra böcker genom en ordentlig konkurrens i stället för privata monopol på läroboksmarknaden.

Herr talman! Det är ju ett inte alldeles okänt fenomen att herr Palme förses med änglavingar men jag tror att i det här fallet skall han inte lyckas få dem att sitta kvar. Han har skyndat före en utredning innan den tillräckligt utrett frågan, lagt fram några som helst resultat. När han här handlat på ett sätt som fullständigt skiljer sig från det vanliga i riksdagsarbetet försöker han inbilla oss att det har skett av omtanke och för att skolan skall få bättre läroböcker. Vi hade för inte så länge sedan — för mycket kort tid sedan vågar jag påstå — en liten debatt i den här frågan. Där framträdde en partivän till statsrådet Palme, en partivän som jag vågar påstå har betydligt större erfarenhet på det här området än vad herr Palme hunnit skaffa sig. Han förklarade direkt att detta var en ideologisk fråga; det gällde en socialisering, ett statligt eller halvstatligt företag — det var inte lönt att resonera på annat sätt. Därför är det väl rätt naturligt om man misstänker att den fria konkurrensen — inte med detsamma men i framtiden — kan komma att upphävas. Herr Palme talar om de två stora dominerande företagen och menar tydligen att vi reservanter slår vakt just om dem och att de utgör ett hot mot de små företagen. I själva verket är det så att dessa två stora företag är gamla företag och att en rad nya, små företag har växt upp vid sidan av dem. En del av de nya företagen har specialiserat sig på vissa produkter, det är väl också känt. Vidare åberopar statsrådet Palme här plötsligen Kommunförbundet som det verkliga slagträt i detta sammanhang. Han talade om vilka kloka och praktiska karlar som finns i detta förbund. Han var förvånad över att herr Bengtson, med inte mindre än tre partivänner i förbundet, och jag — folkpartiet har ju bara en medlem där — inte insåg att vi borde inta samma ståndpunkt som dessa medlemmar i förbundet. Det är ju roligt för Kommunförbundets representanter att plötsligt få detta verkligt förnämliga betyg av utbild ningsministern. Men, statsrådet Palme, jag har varit med åtskilliga gånger — jag vet faktiskt inte hur många — då vi har behandlat frågor där Kommunförbundet drivit en helt annan mening än regeringen. Men var dessa representanter för förbundet inte kloka och praktiska då också? Blev de plötsligt kloka och praktiska just den gången när de tillstyrkte en sak som regeringen ville genomföra?

— Jag märker att min tid för replik är ute och skall be att få återkomma med en liten föreläsning för statsrådet om vad Sveriges förnämsta expert på det här området har för uppfattning!

Herr talman! Statsrådet Palme talade sig varm för faran av att två stora förlag behärskade två tredjedelar av skolboksmarknaden, men han är alldeles blind för den fara som ett eventuellt statligt bolags dominans på denna marknad skulle kunna innebära. Det finns, som jag tidigare som hastigast nämnde, ett Sö-förlag. Har de böcker som detta förlag tillhandahållit varit billigare och bättre än andra? Knappast! De skolkontor jag har kontakt med har i stället sagt att dess priser ligger gott och väl lika högt som eller till och med högre än andra förlags. Det är möjligt att detta Sö-förlag med större juridisk självständighet och med hjälp av Kommunförbundet och KF, som det är skisserat i propositionen, skulle innebära en bättre form av förlagsverksamhet. Jag säger att det är möjligt men inte säkert. Vi vet alltså ingenting om den saken. Jag ber om överseende, herr talman, att jag i detta anförande liksom i mitt förra undrar om det inte var denna fråga som läromedelsutredningen skulle belysa. Varför så bråttom just nu? När statsrådet Palme talade om familjen som dirigerar här, förstår jag att det var litet andra bevekelsegrunder som gjort att det plötsligt blivit så bråttom. Det är val i höst, och jag vet att speciellt statsrådet Palme känner dragning åt ett visst håll. Centern har intet emot en kontroll genom det allmänna. Jag tror dock inte att vi är utan kontroll på detta område, även om man målar den där »skuggan på väggen», som statsrådet Palme gjorde. I varje fall tycker jag vi borde ha rådrum att få ta del av vad utredningen kommit fram till. Statsrådet Palme ägnade mycket stor uppmärksamhet åt en annan sida av saken, nämligen att centerpartiets representanter i Kommunförbundet gått med på det föreliggande förslaget. Ja, ja, Vi har ingen partipiska i centerpartiet och alltså ingen anledning att förhindra våra representanter att ta den ställning de vill. När det sedan gäller utarbetandet av motioner, som man fäster stor vikt vid, så har väl alla riksdagspartier kommittéer som utarbetar motionsförslag. Det är alltså efter de överväganden som vår utbildningskommitté gjort som vi här kommit fram till ett ställningstagande. Det är emellertid ett ställningstagande — jag ber statsrådet Palme uppmärksamma detta — som inte direkt går emot förslaget som sådant, men som efterlyser vad utredningen kommer fram till. Om våra representanter i Kommunförbundet anser sig ha fått sådana upplysningar att de kan ta ställning, så får de själva svara för det. Så ligger saken till. Om nu statsrådet Palme har begärt att utredningen principiellt skall ta ställning för propositionen så skulle jag tro — jag bara framför detta som ett antagande innan utredningens ordförande, som jag förmodar, tar till orda Ang. organisation av ett läromedelsförlag här — att det är ett bevis på en partisolidaritet som kanske kan betecknas som ganska unik. Men som uppenbarligen går att få fram!
Herr talman! Det var länge sedan jag hörde statsrådet Palme vara så len i munnen som han var i början av sitt inlägg — även om han använde uttryck som hafsigt eller slarvigt formulerade motioner; jag hörde kanske inte riktigt vad han sade.

Den andra delen hör väl knappast hit, herr Palme. Låt oss hålla oss till den sistnämnda frågan. Då uppkommer alltså problemet om detta skulle vara ett monopolföretag eller inte. Jag yttrade i varje fall att vi i det här beslutets förlängning ser en monopolställning för det samhällsägda företaget. Motiveringen var ju framför allt den, att man hade »tagit in kunden i företaget». En av de mest väsentliga synpunkterna i sammanhanget är ju att det inte är fråga om ett fristående företag som på likvärdiga grunder skall konkurrera med de övriga företagen. Det framgår ju också av direktiven för läromedelsutredningen. Det måste vara utomordentligt starka skäl som gjort att herr Edenmans efterträdare, statsrådet Palme, har gått emot herr Edenmans anvisningar och lagt fram detta förslag. Det måste ha hänt någonting eftersom man lägger fram det just nu. Även om herr Palme tror att herr John Ericsson skall kunna framföra starka skäl, kan jag inte säga att det inte finns starka skäl att anföra, ty man har inte följt de klara direktiv som är givna, nämligen att offentligt redovisa åsikter för och emot. Det är den viktigaste meningen i direktiven på denna punkt, och dem har man alltså brutit emot. Det är väl alldeles uppenbart — och framgår klart av den redovisning som herr Edenman har lämnat i direktiven — ait ett privat företag torde ha utomordentliga svårigheter att fritt konkurrera med ett sådant här kundsamhällsägt företag. Näringsfrihetsombudsmannen har ju också yttrat sig beträffande detta och följande ärenden och mycket klart uttalat sin stora tveksamhet i frågan om det finns en möjlighet att konkurrera på lika villkor. När statsrådet Palme sålunda litet försynt talar om att det bara är fråga om att skapa ett företag som skall vara med och konkurrera mot de två jättarna, så är det inte sant. Jag kanske skulle behöva citera näringsfrihetsombudsmannens uttalande i detta sammanhang. Det är mycket starka ord för att komma från det hållet. Det är denna monopolställning som vi i första hand reagerar mot, men vad vi reagerar starkast emot är den risk för ensidighet i åsiktsframförande — risk för åsiktsförtryck — som ett sådant här förlag kommer att innebära.

Herr talman! Jag tänkte inte delta i denna debatt men eftersom jag hörde att debatten i Nässjö den 4 april har tagit herr Palmes sinne så hårt, att han ännu inte glömt hur luften definitivt gick ur den socialdemokratiska Jluftmadrassen, vill jag ändå säga några ord. Jag vänder mig speciellt mot den princip på vilken herr Palme hänger upp hela sitt resonemang, nämligen att förberedande instanser egentligen skall avgöra den fortsatta behandlingen. Då frågar jag statsrådet Palme: Vad sitter vi då här för? Är det inte ens statsrå det Palme och regeringen som bestämmer det, inte Sveriges riksdag? Man baserar hela sitt resonemang på vad Kommunförbundet och centerns representanter där har sagt. Det måste vara fullkomligt oegentligt. Vi kan inte arbeta efter sådana principer, och jag skulle inte på något sätt vilja beskylla socialdemokratin för att man absolut gör till sin politik det som har sagts i en förberedande instans. Vad är det i så fall för mening med yttranden, utredningar och sådant? Det finns ju i så fall ingen mening alls. Vi måste väl här i riksdagen vara fria att ta ställning till en fråga och säga vad vi anser om den, naturligtvis med hänsynstagande till vad vi anser vara riktigt från de förberedande instanserna. Men vi bör ingalunda vara bundna av dem. Det är på samma sätt som när vi hade debatten den 4 april att herr Palme hänger upp hela resonemanget på detta och nästan glömmer bort argumenteringen i övrigt. Jag kan inte finna att man i detta fall — mer än i något annat — hade så förfärligt bråttom att man inte kunde invänta den utredning som redan arbetar. Det har sagts otaliga gånger — som herr Axel Andersson påpekat, det är bara att understryka — att man ingenting kan göra; om vi har aldrig så starka argument säger man ändå att det pågår utredningar och därför kan man inte göra någonting åt det. Jag har själv ifrån denna talarstol sagt en gång när jag var mycket förtvivlad över detta, att »hade Moses varit en statlig kommitté så hade Israels barn befunnit sig i Egypten ännu». Jag fick ändå inte igenom det förslaget, därför att man sade lika starkt nej, det finns en utredning och därmed nog — vi kan inte göra någonting åt det. Men i detta fall kunde herr Palme både göra avsteg från vad utredningen arbetade med och hänga upp hela sitt förslag på vad Kommunförbundet har sagt. Herr talman! Det är detta jag tyc ker att man principiellt bör anföra i fråga om behandlingen av det här ärendet.
Herr talman! Till alla tre debattörerna vill jag nu säga att det är mycket bättre att utredningens ordförande själv får ta upp hela frågan om relationen mellan utredningen och Kungl. Maj:ts förslag. Den delen av debatten tar jag inte upp, utan det kommer herr John Ericsson att göra. Stackars herr Bengtson! Det remarkabla med hans insats i Nässjö var ju att han inte hade den blekaste aning om innehållet i den motion, som han dagen innan hade inlämnat såsom första namn här i kammaren. Jag drar gärna en barmhärtighetens slöja över denna episod — sådant kan väl hända i de bästa familjer, höll jag på att säga. Här är det fråga om två jämställda parter. Jag betraktar herr Andersson i Brämhult, som jag samarbetat med i många frågor, herr Larsson i Luttra och herr Larsson i Norderön som kloka personer. Självfallet kan man ha en annan mening här i riksdagen än man har i Kommunförbundet — det är ingenting märkvärdigt. Men så remarkabelt är det nu att man tycker att centerns gruppledare åtminstone borde sätta sig in i vad frågan gäller innan han går på en helt annan linje än centerns representanter i Kommunförbundet. Herr Andersson sade att detta måste vi gå emot — en socialdemokrat har sagt att det är en ideologisk fråga; alltså är det en socialisering och alltså är vi emot. Visst kan man säga att detta är en ideologisk fråga. Det är en ideologisk sak att undvika monopolisering till ett par privata företag av en så viktig marknad som skolboksproduktionen. Därför finns det stor anledning att inrätta ett slagkraftigt, samhällsägt, och — som det i realiteten är — samägt läromedelsförlag. Det är inte jag som har talat om risken för åsiktsförtryck. Men det är underligt att ni anser att ett litet företag med 10—15 procents marknadsandel skulle kunna innebära risk för att Kommunförbundet tillsammans med staten och KF skall utöva åsiktsförtryck mot svenska folket. Om ni verkligen tror det har ni inte ett dugg rädsla för det faktiska förhållandet nu, när i realiteten två företag har 75 procent av marknaden. Det största av dessa företag behärskar ju dessutom en stor del av marknaden för allt tryckt material här i landet. Det skulle finnas mycket annat att förlänga debatten med! Herr Axel Andersson började citera Torsten Husén just när hans repliktid var ute. Jag har den största respekt för Torsten Husén som pedagog; däremot är han ingen förlagsexpert. Jag skulle vilja betrakta honom som en personlig vän som jag uppskattar mycket. Just därför vill jag också påstå att han i Dagens Nyheter har presterat en höggradigt förvirrad artikel, som har ofantligt litet att göra med den sakfråga vi behandlar i dag. Han för nämligen in läromedelsnämnden som ett bevis för att man inte skall skapa ett KF-kommun-statsägt förlag. Läromedelsnämnden, som väl skall omorganiseras, är ett rent kontrollorgan och har inte ett dugg med produktionen att göra. Det finns ingen som helst anledning att införa den i sammanhanget.

Herr talman! Det är mycket som är underligt i detta sammanhang. Här säger statsrådet Palme att det vore bäst om ordföranden i utredningen fick redogöra för vad som förekommit mellan utredningen och regeringen. Jag trodde att en utredning skulle arbeta tills den var färdig och lägga fram ett betänkande, som kan diskuteras både i pressen och annorstädes. När sedan diskussionen avslutats och man har nått ett re sultat är det dags att ta ställning. Men här skall vi finna oss i ett slags underhandsuppgörelse mellan en utredning och regeringen. Herr Palme tyckte att professor Husén var förvirrad och att läroboksnämnden bara var ett kontrollerande organ. Hur är det då med de två stora monopolföretagen? Jo, de har tre kontrollanter, skolöverstyrelsen, läroboksnämnden och — först och sist — kommunerna, som är de stora köparna, så nog blir de föremål för kontroll. Herr Palme påstod att motionerna var svassigt utformade; herr Wallmark hade missuppfattat ordet. Jag erkänner att reservanterna inte är så svassiga. De begär att riksdagen avslår Kungl. Maj:ts förslag om organisation av läromedelsförlag. Det är mera kort, men det är kärnfullt, och det är inte svårt att förstå vad vi menar. Så måste jag uppfylla mitt löfte att föredra något av vad professor Husén säger: »Som jag ser det bör samverkan mellan staten och de enskilda producenterna kunna ske enligt följande: 1. Produktionen av läromedel bör i princip ligga hos de enskilda förlagen, vilka företräder teknisk kompetens på området och i flertalet fall kan erbjuda konkurrerande alternativ som ger ”avvikande” pedagoger deras chans. 2. De statliga insatserna bör vara av två slag.

Det förnyelsearbete som där pågår är till sitt väsen antibyråkratiskt och informellt. Frågan om statligt eller privat inom läromedelssektorn gäller därför ingalunda socia lism kontra kapitalism — ... — utan centralistisk uniformitet kontra initierad förnyelse.» Herr Palme talade om glödlampor och galoscher. Jag tror att herr Palme får lov att tända många glödlampor och ta på sig galoscher, om han upprätt och torrskodd skall gå ut genom detta.
Herr talman! Beträffande det första ledet i herr Axel Anderssons anförande vill jag säga, att om det finns anledning att, sedan herr John Ericsson talat och jag har kommit tillbaka från medkammaren, ta upp denna formella fråga, så skall jag gärna göra det. Det andra problemet är att undvika en centralisering till några få enskilda förlag med alla de risker som en sådan innebär. Det är en missuppfattning av både herr Axel Andersson och professor Husén, att detta förlag skulle innebära en centralisering. Det är tvärtom för alt skapa en mångfald i läroboksproduktionen som vi vill starta ett sådant här förlag. Det är den centrala avsikten. Skapandet av detta förlag är en insats av samma art som den KF gjorde — enormt angripen på sin tid — för att bryta ett existerande monopol när det gällde glödlampor och galoscher. Många tyckte illa om det då, men vi hyllar alla KF för det i dag. Vi får väl se 20 år framåt, om vi inte då kommer att anse att det var klokt att skapa balans på denna marknad.

Herr talman! Mitt anförande skall bli så kort att jag tror att statsrådet Palme kan stanna och lyssna på det! Det är en sak som jag tycker bör kla ras ut, fastän den inte har någon större betydelse. Jag har inte alls uttryckt mig så som statsrådet Palme nu påstår. Jag sade helt enkelt att jag inte kände till saken närmare. Jag hade inte läst vad Kommunförbundet sagt. Jag hade endast hastigt ögnat igenom propositionen. Jag hade inte sett den slutliga versionen av motionen. Detta förhållande har vänts av statsrådet Palme, som bara envist påstår, att herr Bengtson inte har läst motionen. Det är riktigt så till vida att jag inte har läst den slutliga versionen av motionen. Så är situationen. Det är bäst att klara ut den nu, så att statsrådet Palme vet vad som verkligen förekom den gången.

Herr talman! På en punkt vill jag instämma med reservanterna, nämligen att jag har fått förmånen att vara ordförande i läromedelsutredningen. Det gläder mig mycket, det måste jag säga, att kommitténs namn så snabbt har slagit igenom i den svenska riksdagen att man nu inte längre talar om läroböcker utan om läromedel; det inregistrerar jag som ett stort framsteg. Därutöver vill jag säga några ord i själva sakfrågan. Det har här talats om utredningar, och det har sagts att läromedelsutredningen blivit desavuerad. Herr Thorsten Larsson sade att man har låtit partipiskan vina. Jag för min del skulle ögonblickligen vara beredd att böja mig för den, men herr Larsson och hans partivänner böjer sig inte. Det är karlar det! År 1962 tillsatte Kungl. Maj:t en utredning — och det bör herrarna beakta — som gick ut på att utreda statlig publiceringsverksamhet. Kungl. Maj:t gav i uppdrag åt statskontoret, som är statens rationaliseringsorgan, att undersöka på vilka områden man borde vidta åtgärder, i syfte naturligtvis att få till stånd en effektivare verksamhet. Jag skall inte skildra publiceringsutredningens betänkande på annat sätt än att jag vill framhålla att alla ledamöter — jag betonar alla — i statskontorets styrelse var överens om att skolöverstyrelsens förlag måste få en annan status än en del av ämbetsverken, Så tillsätter regeringen år 1966 läromedelsutredningen. I direktiven skriver statsrådet Edenman att inrättande av ett statligt bokförlag är en angelägen uppgift. Men innan läromedelsutredningen har blivit färdig med den frågan — vi har lagt upp undersökningar på flera områden, bl.a. stora statistiska undersökningar — kommer statskontoret med sitt betänkande. I betänkandet föreslås enhälligt att skolöverstyrelsens förlag skall omändras på det sättet att ett aktiebolag bildas. Därmed får skolöverstyrelsen möjlighet att bevaka upphovsrätt och andra ting, lättare att fatta beslut osv. Vad det blev strid om i statskontoret var huruvida detta nya bolag skulle vara ett dotterbolag till Svenska reproduktions AB eller ett fristående bolag. Herr Ståhl hävdade att det skulle vara ett fristående bolag. Han betraktar inte detta som någon socialisering, efter vad jag kan förstå. Läromedelsutredningen hade i uppdrag att avge yttrande över detta förslag. Vi fick det alltså på remiss. Herr Andersson läste valda stycken ur vårt utlåtande.

Det måste vara ett samhällsintresse att försöka ordna dessa ting på ett så rationellt sätt som möjligt. Vi tillstyrkte att ett statligt förlag skulle inrättas. Vi gick en bit längre än Kungl. Maj:t. Vi tillstyrkte nämligen att förlaget skulle bli ett dotterbolag till SRA. Mot detta förslag reserverade sig två ledamöter av utredningen, dels undervisningsrådet Storm som hade spe ciella synpunkter, men dels och framför allt direktören i skolboksförlaget, som ansåg att vi borde utreda frågan. Herrar Axel Andersson och Thorsten Larsson skall beakta att utredningens majoritet ansåg att frågan hade utretts av statskontoret, som kommit till den slutsatsen att skolöverstyrelsens förlag inte kunde fortsätta sin verksamhet på ett framgångsrikt sätt under den status som detta företag nu har. Det är aldrig så att säga juridiskt bildat utan har kommit att uppfattas som ett förlag i allmänhetens ögon; och det har dess bättre vuxit mer och mer därför att det har förelegat ett behov av ett sådant förlag. Det är klart att direktören för det stora förlaget ville att vi skulle fortsätta utreda, men detta var ju inte möjligt eftersom utredningen hade att yttra sig över ett förslag om statligt bokförlag. Vi blev tvungna att ta ställning till detta. Och som jag sade ansåg statskontoret att man borde ge Sö-förlaget en ny status. Detta är bakgrunden. Vad händer sedan? Jo, efter remissyttrandet granskar Kungl. Maj:t detta — jag antydde att vi i vårt remissvar talar om samverkan mellan stat och kommun — och därefter förs förhandlingar med Kommunförbundet och Stadsförbundet om bokförlaget Liber, där parterna kommer överens om att gå samman i ett gemensamt företag. Och propositionens förslag innebär just inrättandet av ett sådant förlag. Konstigare är det inte. Man säger att utredarna desavuerats genom detta. Ja, i så fall har den andra utredningen gjort det. Jag tycker att det är praktiskt och ändamålsenligt — här föreligger ett förslag som man finner riktigt i sak och som man kan tillstyrka. Då kan man väl inte hålla på sin prestige och säga, att detta skall vi utreda. Jag tror att läromedelsutredningen har tillräckligt med arbete ändå. Det argument som herr Axel Andersson här har framfört är inte väl grundat. Två utredningar har sysslat med samma sak under en period, men stats kontoret som fick sitt uppdrag fyra år tidigare blev också färdigt tidigare än läromedelsutredningen. Det är sålunda alldeles klart att det inte är fråga om vad Thorsten Larsson här insinuerar, nämligen att det skulle vara partidisciplin som givit utslag i detta fall. Jag skall inte säga mera om den materiella bakgrunden när det gäller läromedel. Men jag vill i alla fall, herr talman, säga att denna sektor kommer att bli mycket stor, och samhället kommer att få allt större och större kostnader, om jag bedömer utvecklingen riktigt. Och det är inte bara fråga om tryckta skrifter utan det går långt därutöver. Det kanske är beklagligt för många här i kammaren men staten har ju börjat med ett annat bolag när det gäller läromedel, vilket staten för övrigt övertog från fria företagare som var rädda att misslyckas med sitt företag och därför sålde det. Jag anser att det är en bättre uppgörelse när Kommunförbundet och staten startar ett företag. Det är klart att man kan kalla det socialisering. Vi slipper väl i varje fall socialisera de brister som nu råder. Det kommer att påvisas av läromedelsutredningen att för vissa ting har dessa privata företag inget intresse. Det gäller exempelvis böcker för minoriteter där upplagorna blir små. Vi får helt enkelt organisera verksamheten på ett annat sätt. Jag tror att grunden för en bättre service med större frihet kan man få genom detta företag, och jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det var mycket intressant att höra herr John Ericssons beskrivning — dess värre får man väl säga att den inte var korrekt. Ingen har påstått att utredningen blivit desavuerad, utan det är riksdagen som har blivit det genom att utredningen inte har fullföljt det uppdrag den fått. När dåvarande departementschefen skrev direktiven till den utredning som herr Ericsson är ordförande i, var han väl medveten om att statskontoret hade ett utredningsuppdrag. Det står t.o.m. nämnt i direktiven. Detta var alltså i och för sig ingenting märkvärdigt. Sedan kan man naturligtvis ta frågan så legärt som tydligen majoriteten i läromedelsutredningen har gjort. Man har sagt: Ja visst, det här är ett bra förslag, det tillstyrker vi, och så rullar bollen vidare. Det är självklart att man kan göra så om man inte vill fullfölja de direktiv som givits, nämligen att man ingående och förutsättningslöst skall redovisa och diskutera skälen för och emot. Det är ju det vi saknar — vi har inte fått något underlag i detta sammanhang. Det tidigare SÖö-förlaget skall jag inte gå in på i detalj. Vi som sitter i andra avdelningen känner rätt väl hur Söförlaget kommit till och vad det sysslar med. Det var först sidofrågor, och sedan har verksamheten vuxit undan för undan. När herr Ericsson talar om majoritetsbesluten vill jag erinra om att det ju bara finns två parlamentariker i denna utredning. Båda är socialdemokrater, och jag förstår att det inom den gruppen inte är så svårt att få enighet. Därutöver finns det fyra ledamöter, av vilka i varje fall en för mig är bekant som framstående socialdemokrat. Det torde ej heller vara så svårt att få med honom på förslaget. Jag tycker alltså att den redovisning herr Ericsson har givit är ett försök att se det hela praktiskt. Samtidigt kommer dock herr Ericsson tillbaka till den ideologiska synpunkten, Vi skall inte socialisera bristerna — vad menar herr Ericsson med det? Att det inte skall bli några brister i det nya socialiserade företaget? Jo, var så säker att det kommer att finnas stora brister. De brister som läromedelsutredningen — jag är fullt medveten om det — kommer att redovisa, skall ju rättas till. Men det skall inte ske på den här vägen. En galenskap blir väl inte bättre därför att man hittar på en annan och större.

Herr talman! Jag tycker att det var mycket intressant att lyssna till den redogörelse som utredningens ordförande lämnade. Att Sö-förlagets status skall ändras tyckte han var ett bra förslag när det kom från statskontoret. Behövde man därmed inte fortsätta utredningen i den frågan? Nu tycker jag ändå att det är rätt egendomligt att man inte kan få utredningen förelagd riksdagen, så att man kan få svar på en hel del av de frågor som jag ställde i mitt huvudanförande. Detta har vi inte fått, även om det, som jag sade, var mycket intressant att lyssna till herr Ericssons anförande. Jag måste än en gång upprepa: Vad hade hindrat att man väntat ytterligare någon liten tid med propositionens framläggande, tills vi hade fått denna redovisning för riksdagen? Varför har det plötsligt blivit så bråttom? Vi hade kanske hunnit få se utredningen till höstriksdagen. Nu ruskar herr Ericsson på huvudet. Nå ja, något senare då. Men jag tycker i varje fall att en redovisning i dessa frågor vore på sin plats innan vi tar ställning till dem.